Fru talman! Tack för de orden. Jag har ändå ett önskemål med tanke på Linköpingskonferensen som är nu och som ministern nämnde. Den är om några dagar bara. Jag skulle önska att man på Linköpingskonferensen just lyfter fram frågorna, och gör det öppet, om institutionerna, hur det ser ut på institutionerna. Jag skulle önska att man ställde just de krav som vi har gjort i fråga om Rumänien och sade att nu ska vi ta reda på hur många institutioner det egentligen finns. Hur ser det ut? Hur många människor handlar det om och vad kan vi göra för att förbättra deras situation fysiskt och psykiskt? Det är ju det första steget, att de har drägliga livsförhållanden och inte riskerar att frysa ihjäl eller svälta ihjäl. Det handlar också om att de har en hygien som är rimlig och att de inte blir bundna i sängar utan har utbildad personal som kan ta hand om dem och hjälpa dem. Det är ju som Marietta sade, det är ingen som kräver att vi snabbt ska avveckla institutionerna. Det måste självklart vara ett mål på längre sikt. Men vi måste också göra något åt den akuta situationen. Vi kan aldrig utifrån de mänskliga rättigheterna acceptera att människor riskerar att frysa ihjäl, svälta ihjäl eller bindas för att de inte ska åstadkomma problem på något sätt. Det kan inte accepteras. Vi vet att det i Litauen i dag, enligt vad jag såg i en utvärdering som SHIA har gjort, fortfarande är så att föräldrar till förståndshandikappade rekommenderas av en del läkare att lämna in barnen på institution och glömma bort dem. Den delen måste vi få stopp på, och det jobbar vi aktivt för. Men nu lyfter vi fram dem som är på institutionerna och det akuta läge som råder just nu.
Fru talman! Jag kan inte exakt garantera vad som kommer upp på Linköpingsmötet. Det är ju Socialdepartementet som arrangerar det, och det är ett expertmöte. Jag är ändå övertygad om att de här frågorna kommer upp på Linköpingsmötet. Jag kommer att framföra åsikterna och de starka synpunkterna på detta till de ansvariga för konferensen.

Fru talman! Eva Zetterberg har frågat mig vilka initiativ jag avser ta inom EU för att stödja FN beslutet om folkomröstning i Västsahara, för att förhindra en fördjupad regional konflikt och för att ge ytterligare stöd och bistånd till de västsahariska flyktingarna. FN:s roll i konflikten i Västsahara är central. Sverige och EU har fullt förtroende för FN och generalsekreterarens särskilda sändebud James Baker. EU:s och Sveriges agerande kommer även i fortsättningen främst att inriktas på att stödja FN-processen och ansträngningarna att nå en överenskommelse mellan parterna. I den senaste rapporten från FN:s generalsekreterare från februari i år konstateras att relationerna mellan parterna har försämrats och att misstron och bitterheten undergräver rådande avtal om eldupphör. Vidare beklagas att inga framsteg har gjorts när det gäller att genomföra fredsplanen eller vad gäller Marockos beredskap att överlåta reella befogenheter till Generalsekreteraren rekommenderar en förlängning av Minursos mandat med två månader fram till den 30 april i syfte att ge Marocko en möjlighet att inkomma med ett förslag till decentraliserat självstyre. Vidare uppger generalsekreteraren att han inte kommer att föreslå någon ytterligare förlängning av Minursos mandat för att ge Marocko ytterligare tid för att utarbeta sitt förslag. Generalsekreteraren har meddelat att FN, i ett sådant läge, i stället kommer att återuppta förberedelserna för folkomröstningen och ta sig an den stora mängden överklaganden. Sverige har som EU-ordförande valt att stödja Det regionala samarbetet i Maghreb är mycket viktigt för säkerheten i regionen, och det är glädjande att initiativ har tagits för att återuppliva Maghrebsamarbetet. Som exempel kan jag nämna att det första utrikesministermötet inom Maghrebunionen på många år hölls i Alger den 19-20 mars i år. Det är också positivt att ett besöksutbyte på regeringsnivå äger rum mellan Algeriet och Marocko. Detta bör bidra till att det blir lättare att diskutera Västsaharas framtid. Genom EU:s associeringsavtal med Marocko finns ett formellt ramverk för att diskutera en lång rad frågor, även de politiska. Med Algeriet har EU regelbundet politiska samtal i trojkaformat, och jag kommer själv att leda ett sådant möte i april. Vid dessa möten berörs även utvecklingen i Västsahara. EU förhandlar även med Algeriet om ett associeringsavtal. Sverige är av tradition en viktig bidragsgivare till flyktingarna i Västsahara. Sedan 1975 har Sida bidragit med humanitär hjälp till flyktinglägren via enskilda organisationer. Biståndet har under de senaste tre åren uppgått till i genomsnitt 13 miljoner kronor per år. EU är genom ECHO den största bidragsgivaren vad gäller humanitär hjälp till de västsahariska flyktingarna. Under perioden 1999-2000 lämnades omkring 10 förbereds ett nytt program på ungefär motsvarande belopp. FN:s flyktingkommissarie förbereder inom ramen för den s.k. Houstonöverenskommelsen ett framtida återvändande av flyktingarna. Sverige är en stor bidragsgivare till UNHCR och har beredskap att bidra finansiellt när det blir aktuellt med ett återvändande. Sammanfattningsvis avser alltså Sverige att - stödja FN:s ansträngningar att lösa konflikten, - som EU-ordförande ta upp Västsahara i trojkasamtalen och i andra sammanhang och - underlätta den humanitära situationen genom fortsatt bistånd till Västsaharas flyktingar och ha beredskap att bidra finansiellt när det blir aktuellt med ett återvändande.
Fru talman! Utrikesministern! Jag får tacka för möjligheten att få ta emot svaret på en interpellation som Eva Zetterberg har ställt. Jag tvingas ställa ett par följdfrågor med anledning av det svar jag har fått. Utrikesministern tycks hysa en viss förtröstan om att Marocko ska komma in med ett förslag till ett decentraliserat självstyre för Västsahara. Jag tror knappast att det är sannolikt att man kommer med ett sådant förslag inom några veckor. Marocko har tidigare haft den här chansen och inte gjort någonting. Faktum är att detta förslag till lösning inte heller accepteras av det västsahariska folket och Polisario. Det har gått under beteckningen politisk lösning, men vad är det för politisk lösning som inte är demokratisk? Den självklara demokratiska lösningen är en folkomröstning enligt den process som FN och parterna har kommit överens om. Förslaget till s.k. politisk lösning ska presenteras den 30 april. Om det kommer en sådan lösning kommer nog inte någon att bli speciellt glad. Sverige som ordförandeland inom EU bör vara berett på detta. Sverige som ordförandeland för beredskap att snabbt vidta åtgärder för att driva på att en folkomröstning ska ske och att ett nytt datum ska fastställas? Utrikesministern tycks även hysa en viss förtröstan om ett besöksutbyte på regeringsnivå mellan Algeriet och Marocko där man ska diskutera Västsaharas framtid. Men här är det ju två som talar om den tredjes framtid. Sådana samtal brukar inte bli speciellt lyckade. Utrikesministern påpekar också att det finns ett associationsavtal med Marocko och att EU för samtal med Algeriet i trojkaformat. Vid dessa möten berörs Västsaharafrågan. Berörs är ett ganska neutralt ord. Åter är det några som talar om en utomstående. Då är det inte två som talar om den tredje, utan tre som talar om den fjärde. De som sägs vara berörda är ju västsaharierna. Jag har ytterligare en fråga: Vilka konkreta frågor har utrikesministern för avsikt att inte bara beröra och ta upp, utan att driva på i dessa samtal?
Fru talman! Västsahara är en av de sista resterna från kolonialtiden. Mycket hände på den afrikanska kontinenten och även i andra delar av världen under 40 och 50-talen när det gäller avkolonialiseringen. Sedan kom en demokrativåg över hela världen, inte minst i Afrika. Vi fick se Sydafrika bli självständigt utan apartheid. Vi fick en lösning i Namibia, en annan svår fråga för FN, i Moçambique osv. Men Västsahara lever fortfarande kvar som en restpost från den här tiden. Vi har i utrikesutskottet följt den här frågan länge. Så länge jag har varit med i utrikesutskottet, och det är snart 13 år, har den här frågan funnits med. Man känner emellanåt en viss hopplöshet. Ibland känns det hoppfullt och det finns signaler om att nu är folkomröstningen nära, nu är lösningen nära. Men så kommer nya käppar i hjulet, och utvecklingen går tillbaka. Där är vi nu igen. Såvitt jag förstår är det en mycket kritisk situation. Vi är inne i ett skede där det kan gå väldigt snett och vi kanske får se ett nytt krig blossa upp. FN har ett speciellt ansvar just för den här frågan. Och nu säger utrikesministern i sitt svar att "Sverige och EU har fullt förtroende för FN och generalsekreterarens särskilda sändebud James Baker". Det är klart att man kan säga att man har fullt förtroende. Samtidigt har inte FN levt upp till det här förtroendet under de decennier som jag har talat om. Frågan är: Vad är det som gör att utrikesministern känner större optimism i dag när det gäller att lösa den här frågan? Vidare säger utrikesministern att genom EU:s associeringsavtal med Marocko finns ett "formellt" ramverk för att diskutera en lång rad frågor, även de politiska. Formellt, ja, men reellt, vilka möjligheter bedömer utrikesministern att det finns reellt att påverka Marocko i de här samtalen?
Fru talman! Den första frågan var: Vilka frågor avser Sverige att inte bara beröra utan också driva? Den andra frågan var: Vilka frågor driver man inte bara formellt utan reellt? Det handlar ju om FN-spåret. Det är den väg vi har. Det är inte genom att försöka komma med egna lösningar, utan genom att driva FN-spåret, genom att stötta FN som vi kan ha något hopp om att få en lösning. Jag vet inte om jag vill kalla mig optimist när det gäller detta, för precis som K-G Biörsmark säger har det gått många år. Det är det sista koloniala exemplet vi ser. Det är naturligtvis en väldigt besvärlig situation. Men vi kan också notera att även om FN inte på något sätt har övergivit idén om en folkomröstning har man sagt att man, eftersom problemen med att förbereda folkomröstningen har varit så omfattande, samtidigt vill se om det går att finna en politisk lösning. För att en sådan över huvud taget ska vara möjlig och vara acceptabel måste den ske på demokratisk väg och de berörda parterna måste vara eniga om den. Jag fick också frågan vad det innebär när andra diskuterar det västsahariska folkets framtid. Det är klart att de själva måste vara med och diskutera sin framtid. Men jag tror inte att man ska blunda för att om man får Algeriet och Marocko att faktiskt kunna börja träffas igen, om man får ett normaliserat förhållande mellan länderna i regionen, är det klart att det spelar en roll för konflikten. Det är naturligtvis ett stort steg framåt om man åtminstone får dem att kunna och vilja tala med varandra. Vi vet ännu inte om Marocko kommer att presentera något förslag eller inte. Det sägs att man ska göra det, men det har också sagts förut. Gör man det inte överger FN den tanken och återgår helt och hållet till folkomröstningen. I det läget kommer vi som EU ordförande att fortsätta att driva FN-linjen och fortsätta att driva folkomröstningen.
Fru talman! De här samtalen är mycket viktiga. Det är självklart mycket viktigt att Algeriet också är med i diskussionerna och samtalen, eftersom de här flyktinglägren de facto ligger på algerisk mark, och Algeriet har ställt upp väldigt mycket för att hjälpa till att lösa den konflikt som finns. Självklart ska man vara med i samtalen. Det underlättar om man har gemensamma ståndpunkter. Eva Zetterberg tar i interpellationen upp hur farlig situationen håller på att bli, att det faktiskt håller på att ske en reell upptrappning i området och att västsahariernas tålamod efter alla obstruktioner och provokationer är slut och att de har nått bristningsgränsen. Datumet då folkomröstningen ska äga rum har ju flyttats fram fem gånger, om jag inte minns fel, och det är mycket illavarslande och måste tas på största allvar. Samtidigt har det inkommit rapporter från ordföranden i EU-parlamentets internationella grupp för EU:s uppförandekod för krigsmaterielexport har fått importera stora mängder vapen. Det pågår en militär upprustning i området. Och Marocko tänker knappast starta ett krig mot Algeriet, utan hotet mot hela situationen trappas upp. Självklart måste Sverige stödja FN på alla upptänkliga sätt. Men det måste ske på ett sådant sätt att FN kan uppfylla sin målsättning att försvara och upprätthålla folkrätten. Vad jag är mest rädd för är att västsaharierna ska bli ett folk i flyktingläger utan sitt land, dvs. ett nytt Palestina. Jag var nyligen i flyktinglägren och bodde hemma hos människor i deras tält och andra bostäder. Jag träffade barn och ungdomar, jag träffade läkare, och jag träffade sjuksköterskor. Och det som jag kunde se och höra är en hopplöshet, en utsiktslöshet, en sysslolöshet och en brist på framtidstro som man kan se hos stora delar av det palestinska folket i de ockuperade områdena. En sådan brist på framtidstro leder förr eller senare till desperation. Dessa människor har bott där i 25 år. De måste se en förändring för sina barn. Ungdomarna måste få arbete och utbilda sig. Men det finns inte något datum eller tidpunkt då det verkar möjligt. Min förhoppning är att utrikesministern hyser en liknande oro. Då gäller det att ha en viss framförhållning och en bestämd riktning. Humanitärt stöd är ju nödvändigt. Men det räcker inte med det. Det behövs ett tydligt politiskt stöd, att med demokratiska och fredliga medel komma till konkret handling så att överenskommelsen om folkomröstning uppfylls som ger det sahariska folket möjlighet att självt delta och påverka sin framtid.
Fru talman! Utrikesministern andas i sitt svar och i sin diskussion här ungefär samma förtvivlan som jag själv. Problemet är att risken är stor att vi står inför en ny krigsstituation. När människor lever så länge i flyktingläger och inte ser något hopp och ser förhoppningar grusas blir de ofta desperata. Jag håller också med om att man ska följa FN spåret. Det finns egentligen inte några andra alternativ. Samtidigt kan naturligtvis EU spela en roll i det sammanhanget, vilket vi här har hört. En gång när diskuterade vi i utrikesutskottet diskuterade associeringsavtalet med Marocko så kom den här diskussionen upp, om man skulle skriva på ett sådant avtal eller om man skulle pressa på om en lösning i Västsaharafrågan innan man går in i ett avtal. Då var resonemanget att det var bättre med ett avtal eftersom man då kan komma in i en diskussion. Nu är vi där, och då gäller det naturligtvis att utnyttja det läget och använda sig av det så mycket som möjligt. Alternativet för Marocko hade naturligtvis kunna vara att stå utanför detta associeringsavtal. Det spåret måste man nu försöka använda sig av så mycket som möjligt. Jag vill slutligen bara säga till utrikesministern att hon i de samtal som hon nu har möjlighet att ha under EU-ordförandeskapet använder möjligheten att pressa på så mycket det någonsin går. Alternativet förskräcker.
Fru talman! Som Karl-Göran Biörsmark avslutade med att säga så är det klart att det är viktigt att vi använder avtalet med Marocko för att också föra en reell politisk diskussion med Marocko, och det gör vi. Vid de tillfällen vi har haft överläggningar har vi också tagit upp Västsahara. Till Gunilla Wahlén vill jag säga att jag har en stor förståelse för att människor som har bott i flyktingläger i 25 år både känner en hopplöshet och en desperation. Samtidigt är det väldigt viktigt att vi får en fredlig lösning på denna konflikt. Vi försöker därför ge dem ett mycket tydligt politiskt stöd. Och jag tror att vi i EU-kretsen kanske tillhör de allra tydligaste länderna när det också gäller att fortsätta att kraftfullt verka för en FN-lösning. Ett sätt att visa det politiska stödet är också genom att vi regelbundet har interpellationsdebatter om det i riksdagen. Så det är bra. Samtidigt ska vi fortsätta att vara en av de stora bidragsgivarna när det gäller det ekonomiska stödet för att göra situationen i flyktinglägren mer uthärdlig.
Fru talman! Sverige och andra länder i EU och FN har dåligt samvete när det gäller denna fråga. Alla tycker att detta borde lösas, men ingenting händer. Men det farliga när ingenting händer är att det jäser, och då händer många saker som vi i alla fall måste hjälpas åt med att ta itu med på ett tydligt sätt. Men jag menar att utrikesministern under ordförandeskapet har en chans att se till att EU också intar samma tydliga hållning som Sverige, att man inte tillåter att Marocko förhalar och att man inte tillåter att dessa diskussioner förhalas, eftersom det är de människor som bor där som lider. Den dag kan komma när befolkningen inte litar på sin egen demokratiskt valda regim som man har. Man kommer att sluta lita på sin president och sluta lita på Polisarios möjlighet att göra någonting åt situationen. Då kan olika grupperingar inne i flyktinglägren, som i dag är väldigt fredliga, börja opponera sig och diskutera saker och ting vilket kan göra att även kontakterna mellan Polisario och det egna folket blir ohållbara. Vi måste ju hjälpas åt att vara tydliga. Människorna har rätt, det måste bli en framtid, men vi måste via FN staka fram en framtid. Det får inte vara datumlöst längre.
Fru talman! Även om Sverige kanske har varit det mest tydliga landet när det gäller just Västsaharas rätt så har EU haft precis samma inriktning när det gäller vikten av att få en FN-lösning och att stödja FN. Det kommer vi naturligtvis att fortsätta med. Och vi står inför några avgörande veckor om det är så att vi för första gången nu faktiskt får se en händelseutveckling i fråga om Västsahara. Även om jag inser att jag själv har stått här och låtit ganska pessimistisk så kanske det är så att om vi har tur så har vi fel i dag, och då kan vi vara lite mer opitimistiska om vi ses om en månad.

Fru talman! Marianne Samuelsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta vad gäller tvångsförflyttningar i samband med oljeutvinning i det av inbördeskrig drabbade Sudan samt på vilket sätt Sverige som ordförande i EU tar upp frågan om situationen i Sudan. Låt mig inleda med att konstatera att det är svårt att skapa sig en helt entydig bild av situationen i de konfliktdrabbade områdena i södra Sudan. Förstahandsinformationen är knapphändig, och beskrivningarna av verkligheten går ofta isär. Därför är det särskilt viktigt att lyssna till oberoende bedömare, inte minst FN. FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Sudan har nyligen avgivit en preliminär rapport som inkluderar uppgifter om oljeindustrin. Rapportören pekar dels på information om enskilda övergrepp mot mänskliga rättigheter, dels på att oljeverksamheten allmänt kan öka konfliktriskerna. Den särskilde rapportören har sagt att han är beredd att fortsätta sina undersökningar kring oljeindustrins roll i södra Sudan, vilket välkomnas. Den svenska regeringen förväntar sig att samtliga företag, också de som är aktiva inom oljesektorn, bedriver sin verksamhet så att konflikten inte förvärras eller leder till kränkningar av mänskliga rättigheter. Detta är också ett krav som uttrycks i FN:s Global Compact och i OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Det tragiska och långvariga inbördeskriget i Sudan drabbar civilbefolkningen urskillningslöst och med ett omfattande mänskligt lidande som följd. Fredsförhandlingarna går trögt och det internationella samfundet söker på en rad olika sätt öka förutsättningarna för att parterna ska kunna finna en fredlig lösning. Viljan hos parterna har dock hittills framstått som alldeles otillräcklig. I avsikt att stödja fredsprocessen, öka respekten för mänskliga rättigheter och uppmuntra en demokratisering har EU för drygt ett år sedan återupptagit den politiska dialogen med Sudan. Dialogen ger möjlighet till ett ökat meningsutbyte, inte bara med regeringen utan också med andra grupper i det sudanesiska samhället. Under ordförandeskapet i EU betonar Sverige särskilt kraven på påtagliga framsteg i förhandlingarna i konflikten mellan nord och syd, demokratifrågor och respekt för de mänskliga rättigheterna. Inter-Governmental Authority on Development, har fått mandat att leda fredsförhandlingarna mellan Sudans regering och den sydsudanesiska rebellrörelsen SPLM Army. Men hittills har inga substantiella framsteg gjorts och stridigheter pågår alltjämt. Sverige, EU, FN och andra aktörer i det internationella samfundet stöder det regionala fredsarbetet, såväl materiellt som politiskt, och har sökt snabba på fredsförhandlingarna inom ramen för IPF:s Sudankommitté, IGAD Partners Forum Sudankommitté. Krav på återupptagna fredsförhandlingar, främjandet av en permanent och allomfattande vapenvila, och ett slut på bägge parternas grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna står hela tiden i fokus. Sveriges regering ser mycket allvarligt på brotten mot de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten i södra Sudan. Tillsammans med övriga EU-länder tog vi under förra året upp frågan i FN:s kommission för mänskliga rättigheter och i FN:s generalförsamling. I båda forumen antogs resolutioner som uppmanar den sudanesiska regeringen att förbättra MR-situationen i hela landet och att till fullo samarbeta med FN. Även SPLM/A uppmanas respektera de mänskliga rättigheterna. En betydande del av resolutionerna behandlar övergrepp förövade av parterna i konflikten, bl.a. tvångsförflyttningar, bombningar av civila mål, summariska avrättningar, försvinnanden, tvångsarbete och tvångsrekrytering. EU kommer att lägga fram ett nytt resolutionsförslag om läget i Sudan i samband med den session av MR-kommissionen som just har inletts. Resolutionsarbetet är ett viktigt element i dialogen med Sudan. Det humanitära läget i Sudan är fortsatt allvarligt. Det är civilbefolkningen som får betala det höga priset för den utdragna konflikten. Sverige ger ett omfattande humanitärt bistånd till Sudan. År 2000 utbetalades ca 95 miljoner kronor. Det svenska humanitära biståndet styrs av en s.k. humanitär strategi, vilken inriktas på att hjälpa de mest utsatta grupperna - internflyktingar, kvinnor och barn. Genom strategin ges också möjligheter till insatser som främjar försoning och konfliktlösning på lokal nivå, inklusive stöd till lokal kapacitetsuppbyggnad inriktad på bl.a. mänskliga rättigheter och demokrati. Jag räknar med att vi återkommer till de aktuella frågorna under debatten.
Fru talman! Först vill jag tacka utrikesministern för svaret. Som utrikesministern antydde har det hänt en del i debatten om det här ämnet sedan jag skrev min interpellation. Det gör att jag tycker att utrikesministerns svar kanske är lite gammalt och dessutom, måste jag säga, väldigt snällt - till förmån för det som händer i dag, men i stället borde det vara ett mer kraftfullt agerande. Det är bra att regeringen pekar på den humanitära situationen och det bekymret liksom på att man har återupptagit förhandlingarna. Det är naturligtvis nödvändigt. Jag är dock lite förvånad över att det, som utrikesministern säger, är svårt att få en entydig bild, att rapporterna går isär osv. Jag menar att bilden är ganska entydig, framför allt när det gäller oljesituationen i landet och när det gäller konsekvenserna humanitärt och för kriget. Detta berör utrikesministern inte i svaret. I stället sägs det i svaret att man förväntar sig att samtliga företag lever upp till FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Jag skulle önska att vi kunde förvänta oss det men vi vet ju av de rapporter som kommit i Sudanfrågan att så inte är fallet. Särskilt allvarligt är det, tycker jag, att ett i huvudsak är svenskt företag, Lundin Oil, agerar i området. Det har ju kommit mycket alarmerande rapporter om konsekvenserna för freden och kriget i Sudan. Det är oerhört allvarligt när det kommer rapporter om att pengarna används till att se till att man får komma in i området, på så sätt att regimen får pengar för att fortsätta kriget. Detta är definitivt inte att leva upp till Global Compact-reglerna. Om utrikesministern förväntar sig att samtliga företag gör det i det här läget, förväntar jag mig att utrikesministern i sitt inlägg gör en markering mot åtminstone det svenska företag som i dag agerar i området. Vi vet ju t.ex. att det finns andra företag som har koncession i området men som har valt att inte utvinna olja - just med tanke på situationen i Sudan och att man därmed skulle bidra till fortsatta möjligheter för kriget, med avseende på övergrepp på befolkningen osv. Människor i området har, och har i många år haft, en fruktansvärd situation. Oljan är ju inget nytt som tillkommit, utan den har funnits med redan från början. Det är bara det att den ger nya möjligheter för en regim som förtrycker sitt folk och som härjar i sitt eget land. Detta är alltså oerhört allvarligt. Jag förväntar mig att få svar om hur utrikesministern tänker agera, framför allt när det gäller Lundin Oil och det aktuella landet.
Får jag för säkerhets skull inför den fortsatta debatten erinra om att direkt kritik mot eller omdömen om enskilda personer eller institutioner inte får förekomma i kammarens debatt. Jag är säker på att debattens ärade deltagare har förmåga att balansera inläggen så att vi motsvarar de kraven. Skälet är ju att de berörda inte kan försvara sig här.
Fru talman! När det gäller den här konflikten kan vi aldrig säga att vi inte visste; den har ju pågått i decennier. Human Rights Watch, FN, Christian Aid och Amnesty International har ofta - ja, ständigt - påmint oss om konflikten. I den senaste Amnestyrapporten står det bl.a.: "Kriget dominerade i Sudan - och människorättssituationen förvärrades påfallande." Vidare står det: "Till brotten mot de mänskliga rättigheterna i omstridda områden hörde urskillningslös bombning, bortföranden och förslavning samt att civila dödades avsiktligt och godtyckligt. Oljebolagens verksamhet i den södra regionen medförde fortsatt lidande för människor som redan hade lidit under 16 års strider." Man kan inte komma förbi oljebolagen i det här sammanhanget. Det är inte så att oljebolagen har startat detta krig men det råder väl ingen tvekan om att deras aktivitet har så att säga spätt på branden i den södra delen av Sudan. Det finns många bevis på och vittnesmål om detta eftersom den aktivitet som bedrivs drabbar befolkningen. Utan att nämna något speciellt bolag kan vi väl få lov att diskutera oljebolagens ansvar totalt sett för situationen i och med att man går fram med vägbyggnationer och bygger landningsbanor som i sin tur används av de krigförande parterna. Civilbefolkningen kommer i kläm. Utrikesministern säger i sitt svar att oljesektorn ska bedriva "sin verksamhet så att konflikten ej förvärras eller leder till kränkningar av mänskliga rättigheter". Man kan hoppas på det, men så är inte situationen. Precis som alla de oberoende organisationer som jag här nämnde har sagt förvärras situationen just på grund av detta. Då är min fråga: Vad kan utrikesministern göra för att i EU-sammanhang påverka den här oljeexploateringen så att den i ett övergångsskede stoppas och att man får en annan situation? Det är en krigssituation. Ska bolag verka i den situationen tvingas de också till att ställa upp bakom krigshandlingar för att få i deras ögon en lugnare situation. Vad kan utrikesministern göra för påtryckningar för att se till att det görs ett uppehåll i exploateringen under tiden som man lugnar ned situationen och hjälper människor i nöd och flyktsituation?
Fru talman! Inbördeskriget i Sudan pågår sedan 18 år. Det beskrivs som världens största inbördeskrig. Jag har personliga vänner som har arbetat genom International Aid Sweden, IAS, i detta land under flera år. Jag har genom dem fått höra om de vedermödor som befolkningen upplever i detta vidriga krig - att ständigt leva under terror och bombningar, ständig hungersnöd. Enligt World Food Programme finns det ca 3 1⁄2 miljoner sudaneser som hotas av svält på grund av inbördeskriget och torkan. Sudans regering har ända sedan kriget inleddes använt flygbombningar mot oppositionella i södra Sudan. Vad som dock är anmärkningsvärt är att under senare år har bombningarna ändrat karaktär. Det är freden i Sudan som är det viktigaste. Människor dör som flugor i Sudan, och det enda debatten handlar om i Sverige är huruvida någon får sitta som styrelsemedlem i ett svenskt oljebolag. Mina frågor till utrikesministern kvarstår: Vad gör regeringen konkret som ordförande i EU för att driva på fredsförhandlingarna i Sudan? Vad gör ni inom Sudan? Finns det några diskussioner om att införa vapenembargon eller andra smarta sanktioner mot Sudan?
Fru talman! Sudan ligger i ett område i Afrika med Kongo och andra grannstater som har ett kaotiskt läge sedan många år tillbaka. På ett sätt kan man uppleva situationen som tröstlös. I de här områdena drivs det mycket näringsverksamhet, och det finns starka både maktintressen, ekonomiska intressen och olika politiska intressen i den näringsverksamheten. Jag förmodar att situationen delvis är jämförbar med den i Sudan, där det handlar om olja. I de andra staterna handlar det om metaller av olika slag. I Sudan har kriget dessutom pågått förfärligt länge. Jag tycker att utrikesministerns svar är alldeles utmärkt när det gäller resonemangen om de politiska insatserna. Det verkar som att både Sveriges regering och EU på olika sätt har ansträngt sig och också när det gäller biståndet har en klok inriktning. Om jag kan hitta någonting där jag skulle ha önskat mer är det sådant som mina kolleger debattdeltagare har tagit upp, nämligen: Vad kan andra aktörer göra än stater, dels NGO:er, dels företag? I det här fallet vet vi att det råder en väldigt samstämmig syn på situationen i södra Sudan. Det är så många källor som tycker likadant att det är rimligt att förlita sig på att den informationen i allt väsentligt i alla fall är sann, eftersom också FN stryker under den. Då tycker jag att man i det här sammanhanget, liksom i andra delar av Afrika, bör kräva att också företagen tar ett stort ansvar för att skapa fred. Jag menar att företagens uppgift inte enbart är att driva näringsverksamhet, de måste också ha ett socialt och etiskt ansvar - precis samma krav som vi ställer på dem i Sverige. FN:s Global Compact är ju ett uttryck för detta där man i nio olika principer ställer krav på att man ska arbeta för mänskliga rättigheter, att man ska få inflytande samt att man i sin egen verksamhet ser till att mänskliga rättigheter får ett genomslag. Det finns ett antal andra principer som berör miljö, arbetsmiljö osv. När man försöker sätta sig in i det här fallet kan man inte låta bli att tycka att det ligger ganska mycket i tanken att de företag som är aktiva i själva oljeutvinningen borde ta sig en funderare över det kloka i att producera olja. Det är själva produktionen av olja som också leder till vinster för regimen i Sudan som uppenbarligen används för militära syften. Hur stor del som används för goda sociala syften vet jag inte, men jag misstänker att oljeutvinningen i allra högsta grad göder kriget. Det gäller att komma åt den. Därför tycker jag att tanken att man skulle avbryta själva produktionen men finnas där för att se vilka möjligheter som finns för att utvinna olja på sikt kan vara riktig. På det sättet skulle man utöva tryck mot den sudanesiske regimen att arbeta för att vi ska få fred i det här området. Pengarna är helt avgörande för elitens utveckling också. Jag skulle vilja höra hur utrikesministern ser på de tankegångar som har kommit från bl.a. organisationen Christian Aid om att produktionen borde stoppas men att man fanns på plats.

Fru talman! Då vill jag kommentera frågorna och aktualisera svaret något. För det första: När det gäller oljeverksamheten finns det ju förfärande rapporter om vad den innebär. Om de stämmer är det naturligtvis mycket allvarligt. Jag hade hoppats att vi skulle ha hunnit att få FN rapportörens rapport till den här debatten. Nu har vi tyvärr fått enbart en preliminär rapport där han säger att han ännu inte har hunnit att besöka södra Sudan och skaffa sig en egen bild över situationen där och oljeutvinningen. Hans preliminära rapport pekar på att det finns ett antal problem i samband med oljeutvinningen. Han drar dock inte slutsatsen att företagen bör lämna Sudan. Men för att få svar på alla frågor som både ni och vi ställer - vi har nog precis samma uppfattning om detta - skulle vi gärna vilja att FN-rapportören fullföljde sin utredning och tittade ordentligt på oljans roll och vad den betyder för Sudan. Vi räknar med att han kommer att få sitt mandat förlängt veckan efter påsk. När han har fått det kan vi också diskutera fortsättningen och när han kan ge oss en fylligare bild av oljebolagens verksamhet i Sudan. Innan vi har fått denna FN-rapport vill jag ogärna uttala mig om ifall företagen bör vara kvar eller inte. Däremot är det självklart att så länge de finns där ska de göra allt för att både minimera konflikten och ställa upp för mänskliga rättigheter. För det andra: När det gäller fredsprocessen kan jag fullständigt hålla med Annelie Enochson. Det viktigaste är naturligtvis att man klarar fredsprocessen. Det var också för att vi trodde att det var bra för fredsprocessen som vi från EU återupptog dialogen med Sudan för att kunna stötta de regionala fredsinitiativ som har tagits. Det kan vara för tidigt att säga om det finns någon öppning i konflikten. Men alldeles nyligen hölls ett regionalt IGAD-möte i Rom - tror jag att det var - där man hade ett speciellt möte mellan Kenyas utrikesminister och Sudans utrikesminister. Det kan finnas öppningar inom det regionala initiativet som förhoppningsvis skulle kunna ge oss en mer positiv utveckling. För det tredje: Jag vill sedan kommentera näringslivets ansvar och göra det bredare än att bara gälla oljebolagen och Sudan. Det är väldigt viktigt att vi får en bred debatt med näringslivet om vilket ansvar det kan spela när det gäller mänskliga rättigheter, moral, etikfrågor och hur de ska agera på ett korrekt sätt, framför allt i tredje världens länder. FN-chefen har tagit ett väldigt viktigt initiativ med Global Compact. Jag avser att i höst gemensamt med handelsministern och biståndsministern bjuda in svenska företag och svenska näringslivsorganisationer till en gemensam diskussion om vad som ytterligare kan göras för att förstärka näringslivets möjligheter att agera i andra länder. Efter min tid som miljöminister har jag en mycket god erfarenhet av många företags stora ansvar på miljöområdet. Jag hoppas att vi kan se en liknande utveckling på det här området.
Fru talman! Jag kan hålla med utrikesministern om att det är oerhört viktigt att få till stånd en dialog med näringslivet om dess ansvar i konflikter. Den debatten bör - precis som utrikesministern säger - breddas och intensifieras. Näringslivets intressen krockar väldigt ofta när det gäller stora naturtillgångar, naturintressen och konflikter i världen. Det har vi ju sett på ett otal ställen - det är inte bara i Sudan som man har råkat ut för det. Den dialogen bör naturligtvis komma i gång. Det som vi har att debattera i dag är ju Sudanfrågan. Där har oljebolagen, enligt vad som tidigare har rapporteras, genom sina pengar haft en negativ roll när det gäller kriget och dess fortsatta möjligheter. Detta har också bekräftats av ett flertal organisationer, så det är ju ingenting nytt. Det är bra att FN nu går in och följer upp detta, försöker att fördjupa kunskaperna och förnya de gamla rapporterna. Men det är ju inga nya händelser, utan dessa har varit aktuella sedan länge. Frågan borde också ha uppmärksammats betydligt tidigare, och det är en väsentlig del i att kriget har kunnat fortgå. Kan nu Sverige som ordförande i EU spela en viktig roll här? Jag förväntar mig att utrikesministern också ser till att åstadkomma detta. Det vore också intressant att få ett svar på frågan om man inom EU kretsen har diskuterat frågan om eventuella sanktioner och en flygfri zon. De ideella organisationer som är på plats har framfört att det skulle behövas som en åtgärd för en lösning av konflikten, för att få fred och för att skapa en dialog, något som i dag tyvärr inte ser ut att vara så nära för handen. Vad diskuterar ni inom EU? Har ni några egentliga planer? Eller avser ni att ta upp frågan under FN:s mänskligarättighetskonferens, vilket inte är oväsentligt, men det är definitivt inte tillräckligt. Frågan har ju varit uppe i några omgångar, och nu är det dags att ta upp den mera allvarligt, eftersom man kanske måste diskutera vissa sanktioner för att nå ett resultat.
Fru talman! Om rapporterna stämmer, säger utrikesministern. När utrikesministern får läsa den slutliga FN-rapporten kommer det nog tyvärr att visa sig att dessa rapporter stämmer. Det är så illa. Utrikesministern talar också om oljans roll för Sudan. Det har sagts att oljan är en chans för ett land, och så det naturligtvis. I en fredlig situation är oljan en enorm chans, men i den krigssituation som råder i Sudan är den knappast det, tvärtom. Jag läste ett citat i Aftonbladet från den 27 mars. Det stod så har: "Vi tjänar en miljon dollar om dagen på oljan. Lika mycket som vi använder till kriget." Det sade general Mohammed Yassin. Det är enorma summor för ett land som Sudan. Skulle dessa pengar användas för att bygga upp landet skulle det vara en enorm chans, men ett sådant läge har man inte. Då är frågan: Ska man gå sanktionsvägen eller ska man försöka med dialogen? Vi har ju försökt med dialogen i decennier, och det har knappast lett till någonting, tvärtom, eftersom det hela eskalerar. Då är frågan om inte Sverige ska gå samma väg som USA.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaren, även om jag inte fick svar på alla mina frågor som var fem till antalet. Jag ser med förväntan fram emot den här rapporten. Det ska bli intressant att läsa den. Liksom föregående talare tror jag att det ligger mycket substans i att det rör sig om ett krig som vi kommer att bli väldigt berörda av när vi läser rapporten. De signaler vi får i dagsläget är berörande nog. Jag är fullt medveten om att det ligger mycket på utrikesministerns axlar när hon nu är ordförande för hela EU. Men jag vill ändå vädja till utrikesministern som ordförande i EU att verkligen ta chansen till ett fredligt initiativ när det gäller Sudan. Vi vet inte riktigt när FN-rapporten kommer, och ett ordförandehalvår går ju snabbt. Jag vill därför uppmuntra regeringen till att starta en verklig dialog mellan regeringen och viktiga aktörer i regionen, för jag tror att alla skulle tjäna på det; regeringen, oljebolagen och framför allt civilbefolkningen i Sudan. Vi har nämnt Global Compact inom FN. De arbetar just på det sätt som jag tror att vi ska göra. Jag tror alltså på både dialog och handling, och det måste ske snabbt.
Fru talman! Jag bekänner mig också till grundprincipen att man ska undvika att isolera stater. Jag tror inte att det är en särskilt gångbar väg. Det kanske finns undantag, men som grundprincip tror jag inte på detta utan på att man ska försöka att upprätthålla kontakter. Det behöver inte innebära att man för den skull inte vidtar någon form av åtgärder alls. Kontakter kan ju upprätthållas även om man stramar åt de relationer man har med landet i fråga. Att FN-rapportören lär stå fast vid att man inte ska lämna Sudan tar jag för givet utifrån ett sådant här förhållningssätt. Men utrikesministern säger att man ska göra allt för att minimera konflikter och ställa upp för mänskliga rättigheter, inte bara som politiker utan också ett företag har den skyldigheten. Det är väldigt lätt att ansluta sig till detta. Man skulle önska att det kunde få ett stort genomslag runtom i världen, bl.a. här.

Man borde, om man kan uttrycka det så, både gasa och bromsa i det här läget för att nå målet. Jag vill också vädja till utrikesministern att ta upp frågan i EU-kretsen om företagens agerande. Som sagt var är FN-chefens förslag till principer inom ramen för Global Compact ett väldigt bra avstamp. Sedan är det en sak som är väldigt glädjande i det här sammanhanget, nämligen att den glömda konflikt som Sudan representerar nu i alla fall sätts på kartan ordentligt i Sverige.

Fru talman! Jag tycker att det är positivt att det känns som att vi har en ganska bred samsyn om vikten av att få till stånd en ordentlig FN-undersökning, att parallellt med den aktivt arbeta för den fortsatta fredsprincipen och att dessutom fortsätta att utveckla arbetet när det gäller företagens ansvar mer generellt. Jag ska nu kommentera några av de frågor som har ställts. Till K-G Biörsmark vill jag säga att jag självklart inte har någon anledning att ifrågasätta seriösa MR organisationers rapporter. Men innan jag agerar som utrikesminister, särskilt i en så väsentlig fråga som huruvida man bör upphöra med utvinningen eller inte, tycker jag att det är viktigt att höra och se FN rapportörens slutsatser efter det att han faktiskt har studerat frågorna på plats. Därför hoppas vi att vi ska kunna få se dessa så snart som möjligt. Sedan tog både Marianne Samuelsson och Annelie Enochson upp frågan om vad vi gör i dialogen, vilka frågor vi driver och vilka frågor vi tog upp. Det är framför allt fredsprocessen, men det är också mänskliga rättigheter, demokrati, påtagliga saker som folkomflyttningar, den politiska oppositionens möjligheter att agera, hur regeringen använder sina resurser. Allt detta är sådana frågor som vi som EU ordförande ser till att lyfta fram i dialogen med Sudan. Den enda av de frågor som vi inte har drivit av dem som ni har tagit upp är just frågan om upprättande av en militär ickeflygzon. Skälen är precis de som Göran Lennmarker förde fram. Vi menar att man ska ha FN-mandat bakom ett sådant beslut. Vi tror att det skulle vara svårt att få enighet inom FN för ett sådant beslut. Och fattar man väl beslutet är frågan hur man sedan kan se till att genomföra det. Risken är att det i praktiken inte skulle kunna genomföras. När det sedan gäller sanktionerna har vi haft vissa sanktioner som reseförbud och vissa politiska restriktioner. Men man ska samtidigt vara medveten om att de oftast är väldigt svåra att tillämpa. De blir väldigt sällan globala. Det är möjligt att vi får återkomma till frågan om sanktioner. Men som det ser ut i dag hoppas vi mer på en ordentlig diskussion med Sudan och att vi ska få dialogen att fungera, särskilt med tanke på att det är så svårt att få till stånd sanktioner som verkligen fungerar riktat. Slutligen kan jag instämma i vad Berndt Ekholm säger om Global Compact. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi fortsätter att utveckla detta. Företagen kan göra väldigt mycket redan i dag. Vi bör kunna fortsätta att utveckla en diskussion med dem om hur de ska kunna ta sitt ansvar. Även om det kan låta lite cyniskt, kan vi se att t.o.m. den debatt som vi nu har haft ändå har bidragit till, som Berndt Ekholm säger, att sätta ljuset både på Sudans och på företagens ansvar. Därmed kanske även debatten har gjort en del nytta.
Fru talman! Det är ju ett krig som har pågått länge. Man räknar med att två miljoner människor har dödats sedan 1983 och att fyra miljoner människor är flyktingar i sitt eget land. Det är tyvärr ingen ny situation som människorna i landet lever under. Men den har hela tiden förvärrats, som den ju gör i en krigssituation. Väldigt många människor dödas och väldigt många lider av både det faktiska militära trycket och risken att bli dödad men också av brist på mat och annat som man behöver för sin överlevnad. Jag tycker att det är bra att vi nu ändå har lyft upp frågan i den här debatten. Jag förväntar mig att utrikesministern också kommer att agera kraftfullt inom EU för att få till stånd ett agerande. Jag förstår att det fortfarande inte finns någon direkt lösning när det gäller hur man ska agera, men jag förväntar mig att det kommer att finnas en öppenhet i de här frågorna för att kunna hitta olika lösningar. Man får inte säga: Nej, det där är inte möjligt, så det vill vi inte diskutera. Man måste ha den här öppenheten i diskussionen, också inom FN. Det är oerhört viktigt att man inte låser sig och säger: Den och den metoden kan vi inte använda, och därmed är den borta. Jag tror att man måste ha en stor öppenhet för att kunna agera för att få till stånd en fredsuppgörelse. Till sist vill jag fråga utrikesministern om hon i det här läget skulle vara villig att ta upp och eventuellt rekommendera att man gör det som Berndt Ekholm var inne på, nämligen att upphöra med uttaget av olja ur landet. Det finns ju oerhört tydliga rapporter som säger att man för att klara detta måste ha ett militärt skydd, och därför slussar man pengar till militären som i sin tur också används för att upprätthålla kriget.
Fru talman! På den sista frågan vill jag bara svara: Den dag FN säger att det vore bra om företagen upphörde med oljeutvinningen kommer jag också att stödja det förslaget. Sedan vill jag återigen betona att Sverige är ett av de länder som har bidragit allra mest till att försöka underlätta situationen för alla de människor som har blivit lidande av kriget i Sudan. Med våra 95 miljoner kronor förra året var vi en av de allra största bidragsgivarna. Det är naturligtvis en liten droppe i havet, men det är trots allt vårt bidrag för att underlätta vardagen för alla de människor som drabbas av kriget. Men det allra viktigaste vi kan göra är att se till att kriget får ett slut och att man respekterar mänskliga rättigheter.

Fru talman! Karl-Göran Biörsmark har frågat mig hur regeringen agerar för att förmå den burmesiska militärjuntan att respektera de mänskliga rättigheterna och inleda en demokratisk utveckling i Burma. Regeringen har under lång tid varit starkt engagerad i det arbete som sker i internationella forum för att förmå militärjuntan i Burma att respektera de mänskliga rättigheterna och återupprätta demokratin i landet. Inom FN har Sverige sedan tio år tillbaka en nyckelroll som samordnare av generalförsamlingens årliga resolution om Burma. Resolutionen tas med konsensus. Detta är en stark markering från det internationella samfundet mot förtrycket. EU har sedan 1996 en gemensam ståndpunkt som innehåller ett antal sanktioner mot Burma. Sanktionerna har skärpts under årens lopp i takt med att situationen har förvärrats. EU:s medlemsländer har också varit pådrivande inom ILO för att förmå den burmesiska regeringen att vidta åtgärder för att stoppa tvångsarbetet. I november förra året tog ILO ett unikt beslut att verka för sanktioner mot Burma. Det är första gången i ILO:s historia som åtgärder av detta slag vidtas mot ett medlemsland. Men regeringen verkar även på andra sätt för en demokratisk utveckling i Burma. Burma står alltid på dagordningen när vi talar med Aseanländerna och andra länder i regionen. Vi menar att dessa länder genom sina nära förbindelser med Burma bör ha förutsättningar att påverka regimen. En demokratisk utveckling i Burma vore positiv för hela Asean. Även om principen om icke-inblandning utåt försvaras starkt av Aseanländerna ser vi en ökad benägenhet hos dessa länder att engagera sig för förändring. För några månader sedan fick vi genom FN:s särskilda sändebud till Burma, Ismail Razali, veta att samtal hade inletts mellan oppositionsledaren Aung San Suu Kyi och militärregimen. EU:s trojka besökte under svensk ledning Burma i slutet av januari i år och fick en unik möjlighet att direkt med Aung San Suu Kyi och företrädare för den burmesiska militärregimen tala om denna utveckling. Båda parter framhöll att processen var inne i ett känsligt läge. Man ville tills vidare hålla innehållet i samtalen förtroligt. Detta respekterar vi. Det är ännu för tidigt att förutspå utvecklingen. Jag hoppas dock att samtalen så småningom kan leda till nationell försoning och en återgång till demokrati. Så länge som den process som har inletts bedöms som fruktbar är den värd omvärldens stöd. Som EU-ordförande har regeringen nära kontakter med FN-sändebudet Razali och andra länders regeringar för att få till stånd ett aktivt och samordnat internationellt agerande. Regeringen har även nära kontakter med den demokratiska oppositionen som kontinuerligt ger oss sin syn på utvecklingen. Sverige stöder sedan många år de krafter som verkar för en demokratisk utveckling i Det finns vissa tecken som möjligen kan tyda på en mjukare attityd från militärjuntans sida gentemot oppositionen. Ett 80-tal politiska aktivister har frisläppts. Massmediernas kampanjer mot oppositionen har upphört. Nyligen har vi fått veta att FN:s MR rapportör för Burma fått tillstånd att besöka landet. Denna utveckling inger visst hopp. Samtidigt måste vi komma ihåg att brotten mot mänskliga rättigheter fortsätter. De politiska fångarnas antal har inte minskat. Det finns färska bevis på att tvångsarbetet fortsätter. De etniska minoriteterna utsätts för fortsatt förtryck. Vid trojkans besök i Rangoon var budskapet från EU klart: Vi kommer att fortsätta sätta press på regimen så länge som den fortsätter att begå brott mot de mänskliga rättigheterna. Först när vi ser konkreta bevis på att de nu inledda samtalen följs av förbättringar på MR-området kan vi överväga att ompröva den restriktiva politik vi länge fört mot Burma.
Fru talman! Det brukar ibland publiceras världskartor med krigshärdar utplacerade. Hela de här världskartorna är fulla av sådana här "bränder". Vi talar om tre sådana här i dag. Man kan då känna en viss förtvivlan över att människor inte i demokratiska former kan lösa frågan om den politiska ledningen och sätta i gång och göra konstruktiva saker i stället för att bara hålla på och förstöra. Burma är ett sådant exempel, där det dock, precis som utrikesministern säger, finns ett visst hopp. Det beror naturligtvis på att man har satt tryck på Burma. platser som valet gällde i det nya parlamentet. Men så kom militärkuppen och satte allting på ända. Aung San Suu Kyi måste sägas vara beundransvärd som kämpar vidare. Vi har sett henne sitta i bilkonvojer, när hon lämnat sin husarrest, och sedan tvingats tillbaka igen på grund av att hon inte har klarat av värmen och svälten. Hon fick Nobelpriset 1991 och är också styrelsemedlem i International IDEA, som ligger på andra sidan vattnet från Riksdagshuset sett, där hon dock aldrig har kunnat delta aktivt. Vi hoppas att hon ska kunna vara med där en dag och bidra till demokratisk utveckling i andra länder, inte bara i sitt eget. Det som jag skulle vilja fråga utrikesministern om när det gäller det fortsatta arbetet är bl.a. de här påtryckningarna. Nu fick vi beskedet att man följer utvecklingen noga, och det gäller att hålla uppe trycket. FN och FN-systemet har ju ett speciellt ansvar här och följer verksamheten mycket noga. Nu gäller det att se till att FN:s arbete utvärderas, att man drar konsekvenser av dessa utvärderingar och gör detta känt för regimen i Burma så att den upplever att det som - tyvärr bara på papperet, tror jag - ser ut som lättnader i situationen får rekyler. Regimen i Burma agerar ju så att man lättar lite på trycket och sedan går man tillbaka igen och ökar trycket. Då gäller det att de här utvärderingarna blir klara och rediga och att man drar konsekvenser och agerar utifrån dem. Stöd till svenska frivilligorganisationer som stöder den burmesiska oppositionen är mycket viktigt. Här finns olika kanaler. En sådan är radiosändningar in i Burma, något som jag haft tillfälle att studera och vara med om. Jag tänker på det som World View International gör, det som utrikesministerns kollega Margot Wallström en gång arbetade med på Sri Lanka. Detta är ett mycket bra instrument. Radiosändningar känner ju inga gränser, utan man kan sända in i landet och på så vis luckra upp det hårda systemet. Det är den typen av demokratiarbete som är så otroligt viktigt, inte minst i den här delen av världen. Det gäller för Sverige att vara generöst med bidragen så att sådant arbete kan fortsätta.
Fru talman! Jag tror att K-G Biörsmark och jag är helt överens när det gäller både situationen i Burma och risken för att man övervärderar de positiva signaler som vi får just nu. Inte desto mindre är det naturligtvis ett positivt tecken att FN:s rapportör för mänskliga rättigheter i dag för första gången får besöka Burma. Det kan också vara ett steg på vägen mot att regimen ändå kommer att föra en något annorlunda politik. Detta är en diskussion som vi i hög grad har fört med Burma. Burma är ett av de få exempel där vi använder en stor skala av sanktioner - vi har ju diskuterat sanktioner tidigare här i dag. Framför allt tror jag att det viktiga spåret just nu är att förmå Burmas grannar att ta en diskussion med Burma om utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter. Som jag sade i mitt svar så möts detta formellt med diskussionen om att man inte ska lägga sig i interna angelägenheter. Men vi har ändå märkt en allt större vilja hos Burmas asiatiska grannar och engagemang när det gäller att ta en diskussion med regimen i Burma. Jag tror att detta har flera orsaker. Bl.a. beror det på att man känner att hela samarbetet mellan Europa och Asien trots allt påverkas och riskerar att försämras av diktaturen i Burma och den speciella diskussion som vi hela tiden för om Burma. Vi har vid flera tillfällen skärpt sanktionerna. Så sent som för knappt ett år sedan skärpte vi sanktionerna mot Burma, och vi har väldigt omfattande sanktioner. Vi stöder också oppositionen. Den radiostation som K-G Biörsmark nämnde är ett av de exempel som får stöd av den svenska regeringen. Vi har också ett omfattande stöd till flyktingar och exilburmeser. Jag tror alltså att vi får fortsätta. Vi får se till att politiskt bevaka detta och reagera för kränkningar av mänskliga rättigheter. Naturligtvis ska vi också utvärdera det som sker så att inte den burmesiska regeringen kan göra skenreformer och sedan hävda att det har skett verkliga förbättringar. Vi får fortsätta att försöka förmå grannarna i Asean att utöva påtryckningar mot Burma, och fortsätta att ge stöd till oppositionen både politiskt och ekonomiskt.
Fru talman! Vi är tydligen ganska överens om tagen här. Det är ändå intressant att notera att det talades om sanktioner här - och hårda sanktioner. För en liten stund sedan var man tveksam till att sanktioner över huvud taget har någon verkan. Men jag tror att de har det. Det ska förstås vara bra tajmning när det gäller sanktioner, och man ska vara selektiv. Man kan inte ha sanktioner som någon sorts generellt instrument. Det går inte. Men man kan arbeta på två sätt samtidigt. Man kan ha sanktioner och hålla trycket uppe för dem samtidigt som man uppmuntrar en demokratisk opposition som arbetar för mänskliga rättigheter. I detta korstryck av aktiviteter kan något förhoppningsfullt spira. Jag tror att det finns en sådan situation i Burma nu. Vi får väl se vad utvecklingen leder till. Frågan är om militärjuntan är beredd att förhandla i dag. Det är bara att hoppas att så är fallet. En av förutsättningarna för juntan att fungera är den stora narkotikahandeln. Den är ett annat jätteproblem. Aidsproblematiken har också spridit sig i Burma. Det finns mycket sådant här, som man inte kan ta itu med på grund av situationen. Det som utrikesministern tar upp här om Aseans roll och grannarnas roll är naturligtvis viktigt. Jag menar att vi inte heller får backa för att föra resonemanget om vikten av att gå in i länders inre angelägenheter. Vi har fört den diskussionen förr i kammaren. Jag menar att vi måste vara tydliga här. Det gäller att både FN och andra organ är tydliga. Där mänskliga rättigheter trampas på och där diktaturstater finns så kan man inte - vare sig det gäller Asean eller i något annat sammanhang - hänvisa till att det är ett lands inre angelägenhet. Så fort människor förföljs och flyktingströmmar äger rum så har det internationella samfundet ett ansvar för att värna människorna, och inte ländernas regimer. Där måste vi vara ännu tydligare än vad vi har varit. Det har skett förändringar på detta område, och det sker fler bit för bit. Men det ska inte råda någon tvekan om att man ska kunna ta ansvaret för att gå in i länder, och inte stoppas av att något skulle vara ett lands inre angelägenhet. Så kan det aldrig vara.
Fru talman! Jag tycker att det är fullständigt självklart i dag att man inte ska backa för att något skulle anses vara interna angelägenheter. Individers säkerhet och mänskliga rättigheter är något universellt. Därför måste också regimer acceptera att vi lägger oss i när vi ser att de bryter mot de universella rättigheterna. Däremot har inte alla länder samma uppfattning. När jag sade att vi möter protester på grund av att detta skulle vara en intern angelägenhet så menade jag att länderna i Asean ofta har inställningen att det skulle vara fråga om det. Men även där märker jag att vi alltmer sällan möter diskussionen om att situationen i Burma bara är en intern angelägenhet för Burma. Dels handlar det om mänskliga rättigheter och demokrati och att de ser att detta försvårar relationen med Europa, dels handlar det naturligtvis om narkotikahandeln. Den narkotikahandel som sker i och genom Burma är förstås ett jättestort problem för hela regionen. Därmed finns det också skäl för länderna runtomkring att bli mer kritiska och mer aktiva när det gäller regimen i Burma. Det är riktigt att vi diskuterar sanktioner här, och att vi har omfattande sanktioner, samtidigt som jag ställde mig tveksam i ett tidigare fall. Problemet med sanktioner är ju att när vi väl har infört dem så kan vi aldrig lyfta dem - om vi inte ser att det har skett en påtaglig förbättring. När det gäller Burma har vi egentligen bara ett läge i dag. Där har sanktionerna ändå varit förhållandevis effektiva. Man har ju fått ett internationellt samfund att ställa upp. Men eftersom regimen inte har förbättrats har vi bara kunnat göra valet att ha skärpningar och åter skärpningar av sanktionerna. Fru talman! Jag vill avsluta med att framföra ett tack till alla organisationer som har spelat en viktig roll när det gäller Burma. En stor del av det internationella trycket har skett på grund av att Burma har fått mycket internationell uppmärksamhet. Det är många organisationer som har agerat och inte låtit omvärlden glömma Burma. Jag vill alltså gärna passa på att säga att det är ett viktigt arbete som de har bedrivit.
Fru talman! Vi är överens även om detta. Enskilda organisationer och enskilda människors engagemang är otroligt viktigt. Det är ju där som opinion bildas. Vi har två olika instrument till vårt förfogande: sanktioner, och påtryckningar på det sättet, samt arbete genom enskilda organisationer för att öppna upp det hela. Jag håller med om att sanktioner som metod är ett tveeggat svärd. Jag upplevde det själv en gång i tiden - så långt tillbaka som när FN-sanktionerna inleddes mot Rhodesia. Man fann då på plats hur affärsvärlden ändå hittade sina kanaler på ett mycket sofistikerat sätt. Sanktioner är alltså ett väldigt svårt och trubbigt instrument. Men de har också en opinionsbildande effekt. Man ska alltså inte tro att de är verkningslösa, även om ett byte av varor och tjänster trots sanktionerna äger rum. Vi får följa utvecklingen i Burma. Vi hoppas, som sagt, att Aung San Suu Kyi kommer hit som styrelsemedlem i International IDEA och ger sitt bidrag till demokratibyggandet i världen.
Fru talman! Jag kan bara instämma.

Fru talman! Kenneth Kvist har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att arbetslösa som innehar kommunala uppdrag inte ska diskrimineras vad avser ersättning för förlorad arbetsinkomst. I kommunallagen regleras rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst i 4 kap. 12 §. Den regleringen innebär att förtroendevalda i fullmäktige och nämnder har rätt till skälig ersättning för den arbetsinkomst och för de pensions och semesterförmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag. I 4 kap. 14 § samma lag anges att fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig omfattning ska få bl.a. arvode för det arbete som är förenat med uppdraget. Precis som Kenneth Kvist pekar på ska en klar åtskillnad göras mellan ersättning för förlorad arbetsinkomst och det eventuella arvode som kommunen betalar ut för uppdraget. Alla kommuner är skyldiga att betala ut skälig ersättning för förlorad arbetsinkomst, medan arvodet för uppdraget kan variera mellan kommunerna. Kenneth Kvist menar att Svenska Kommunförbundet gör en snäv tolkning av dagens regler om rätt till ersättning, vilket medför att ersättning från arbetslöshetskassa inte behandlas som inkomst i kommunerna. Jag vill först påpeka att jag som minister varken vill, eller bör, uttala mig i frågan om den tolkning av lagen som Svenska Kommunförbundet gör är korrekt eller inte. Men i det sammanhanget vill jag dock göra några allmänna påpekanden. Fritidspolitikerna i våra kommuner och landsting är en central och omistlig del av vår representativa demokrati. De bidrar genom sina kunskaper och erfarenheter till att forma det demokratiska beslutsfattandet på lokal nivå. Regeringen eftersträvar att det ska bli fler fritidspolitiker i kommuner och landsting. Det är då självfallet viktigt att människor inte känner att de av ekonomiska skäl är förhindrade att ta ett uppdrag. Det är därför en mycket viktig frågeställning som Kenneth Kvist tar upp. Kommundemokratikommittén har bl.a. i uppdrag att analysera och föreslå förbättringar av de förtroendevaldas arbetsförhållanden. Frågan om ersättning för förlorad arbetsinkomst är därför en frågeställning som ingår i kommitténs uppdrag. Kommittén ska som bekant avlämna sitt betänkande senast den 31 maj i år. Jag har för avsikt att i höst presentera en proposition med förslag i syfte att generellt stärka demokratin.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Lejon för svaret. Om jag ska börja med ett generellt omdöme anser jag svaret vara välvilligt, och det är gott, men jag hade kanske väntat mig en än tydligare positionering av statsrådet. I förarbetena till kommunallagen uttalas att i princip ingen medborgare av ekonomiska skäl ska behöva avstå från ett kommunalt uppdrag samt att det är mycket angeläget att alla valbara medborgare så långt möjligt ges lika förutsättningar att åta sig kommunala förtroendeuppdrag. Redan på grund av detta borde rätt till ersättning föreligga för den som för ett kommunalt uppdrags skull får ett avdrag från sin ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Nu finns flera fall där människor särbehandlas därför att de är arbetslösa. De får en negativ eller diskriminerande särbehandling. Där andra får ersättning, och inte bara ett arvode för sitt uppdrag, får de inte rätt till detta även om de har anmält sitt förtroendeuppdrag, som i många fall sker på dagtid. De går alltså miste om en del av den inkomst som de eljest skulle ha fått från a-kassan. Det betyder att det är ett diskriminerande förhållningssätt gentemot människor som ofta redan har det kämpigt på grund av arbetslöshet. Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen är ju en inkomstrelaterad ersättning och inte ett bidrag. I skattehänseende är det lika med inkomst av tjänst, dvs. kontant lön. Den arbetslöse uppbär den här ersättningen under den tid då hon eller han står till arbetsmarknadens förfogande. Nu hänvisar statsrådet till Kommundemokratikommitténs betänkande som kommer i slutet av maj och till att det kommer en proposition i höst. Det är klart att man skulle kunna nöja sig med det, men jag vill ändå ha en mer uttalad principiell hållning från statsrådet. Statsrådet säger att hon vare sig vill eller bör uttala sig om Svenska Kommunförbundets tolkning av lagen. Jag kan kanske inte påverka statsrådets vilja, men Kommunförbundet är en intresseorganisation och ingen myndighet. Statsrådet har nog rätt att uttala meningar om deras meningar, om statsrådet så vill. Det avgörande är ju principfrågan. Det jag egentligen frågade efter är ju vad regeringen avser att göra för att undanröja den diskriminering som föreligger enligt min mening. Man kan gå till akterna och till den proposition som tar upp detta. Det är proposition 117 från år 1990/91. Det var visserligen före statsrådets tid som statsråd, men i alla fall. Där påpekas att förlorad arbetsförtjänst ska ersättas. I underliggande utredning, som man med gillande refererar till i propositionen, nämligen Förtroendeuppdragsutredningen, står det att inkomst av tjänst ska vara enligt de definitioner som finns i kommunalskattelagen. Enligt definitionerna i kommunalskattelagen är ersättning från arbetslöshetsförsäkringen just att jämställa med vanlig lön i skattehänseende. Därför borde denna diskriminering gå att undanröja. Jag skulle vilja ha ett klart uttalande av statsrådet på den punkten, fru talman.
Fru talman! Kenneth Kvist önskar sig ett principuttalande. Jag menar att mitt svar tidigare var ett försök att göra detta. Men låt mig bli än tydligare för att undanröja alla missförstånd. Anledningen till att Kommundemokratikommittén över huvud taget har fått ett direktiv och sitter och arbetar är att vi på alla sätt måste försöka stärka den svenska folkstyrelsen. Dit hör också att underlätta för människor att vara förtroendevalda. Kommundemokratikommittén har ett uppdrag som innebär att man ska se över alla de hinder som vi vet om i dag. Kenneth Kvist tar upp ett sådant exempel, nämligen människor som har a-kassa och hur de drabbas i dag, åtminstone i vissa kommuner. Det finns fler exempel på att människor som är förtroendevalda stöter på hinder för att utöva den sysslan. Det gäller både ekonomiska hinder och andra hinder. Vi måste undanröja de hinder som finns för människor att i dag vara aktiva i den svenska demokratin, bidra till att ta ansvar för att fördjupa den svenska demokratin och för att förbättra det svenska samhället. Det får inte vara så att vi bygger system som hindrar människor att vara förtroendevalda. De ersättningar och de regler som finns när det gäller de förtroendevalda och deras arbetsuppgifter får självfallet inte på något sätt diskriminera människor, oavsett om det handlar om pengar eller tillgänglighet till de allmänna lokalerna.

Fru talman! Med det här klarläggandet från statsrådet framgår det att vi är tämligen överens och att det är ett viktigt uppdrag. Vi får visserligen avvakta Kommundemokratikommitténs betänkande och behandlingen av den. Men vi är helt eniga. Det gäller att underlätta för olika kategorier av människor och att även se till att den här typen av diskriminering undanröjs. Jag tycker att det är ett bra uttalande av statsrådet.

Herr talman! Stefan Attefall har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stärka den kommunala självstyrelsen och om jag är beredd att tillsätta en utredning för att överväga hur den kommunala självstyrelsen kan ges en starkare grundlagsoch lagreglering med möjligheter till rättsprövning av självstyret. Inledningsvis nämner Stefan Attefall att den kommunala självstyrelsen inte preciseras i grundlag. Det är riktigt att regeringsformens reglering av den kommunala självstyrelsen begränsar sig till några få bestämmelser. Av portalparagrafen framgår att den svenska folkstyrelsen förverkligas bl.a. genom kommunal självstyrelse. Av inledningskapitlet följer också att beslutanderätten i kommuner och landsting utövas av valda församlingar och att dessa får ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter. Vid tillkomsten av 1974 års regeringsform ansågs det varken lämpligt eller möjligt att dra orubbliga eller preciserade gränser i grundlag kring en kommunal självstyrelsesektor. Det betonades i stället att arbets och befogenhetsfördelningen mellan stat och kommun i ganska vid omfattning måste kunna ändras i takt med samhällsutvecklingen. Genom lagstiftning kan således kommunerna ges viktiga uppgifter och åligganden utan att ändringar behöver göras i regeringsformen. På samma sätt kan deras uppgiftsområden även avgränsas. Frågan om förtydliganden av eller ändringar i grundlagsbestämmelserna om den kommunala självstyrelsen utreddes senast år 1996 av Kommittén om den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd. I sitt betänkande Den kommunala självstyrelsen och grundlagen pekade kommittén på att avsaknaden av detaljerade bestämmelser kring den kommunala självstyrelsesektorn i regeringsformen inneburit att utvecklingen mot ett ökat ansvarsområde för de kommunala organen varit möjlig utan grundlagsändringar . Kommittén ansåg att vissa förhållanden rörande den kommunala självstyrelsen och beskattningsrätten borde föranleda en ändrad reglering i regeringsformen. Den föreslog därför att sådana förhållanden som rör kommunerna och landstingen och som kan anses specifika för den kommunala sektorn skulle regleras i ett särskilt kapitel. Betänkandet har remissbehandlats men inte lett till någon lagstiftning. Konstitutionsutskottet har nyligen i betänkandet behandlat frågan om den kommunala självstyrelsens grundlagsreglering . Utskottet nämner i sin bedömning att frågan utretts av Kommittén om den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd. Utskottet anser att det saknas anledning att tro att en ny utredning nu skulle leda till ett resultat som är bättre ägnat att läggas till grund för ändringar i regeringsformen. Vidare anser utskottet att arbets och befogenhetsfördelningen mellan stat och kommun även fortsättningsvis bör regleras i lag utan ytterligare bindning i grundlagsform. I likhet med vad som uttalades vid regeringsformens tillkomst anser jag att det inte är lämpligt eller ens möjligt att i grundlag införa preciserade bestämmelser om den kommunala självstyrelsen. Jag vill i sammanhanget peka på att avregleringen av den kommunala sektorn och den ökade organisationsfriheten för kommunerna och landstingen har kunnat genomföras utan att ändringar i regeringsformen krävts. Jag ser alltså inte något behov av att tillsätta en ny utredning om den kommunala självstyrelsens grundlagsreglering. Jag delar utskottets bedömning att det saknas anledning att tro att en sådan utredning skulle leda till ett resultat som är bättre ägnat att läggas till grund för ändringar i regeringsformen i denna fråga. Jag bedömer det dock inte som troligt att förslagen från Kommittén om den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd kommer att leda till lagstiftning som innebär någon principiell förändring av förhållandet mellan stat och kommun. Ett krav i den europeiska konventionen om kommunal självstyrelse är att kommunerna ska ha rätt till ett judiciellt förfarande för att bl.a. säkerställa respekt för den kommunala självstyrelsen. Det svenska rättssystemet har ansetts stå i överensstämmelse med detta krav eftersom en kommun under vissa förutsättningar kan använda resningsförfarandet för att få ett myndighetsbesluts laglighet domstolsprövat. Jag anser därför att det för närvarande inte finns skäl att utreda denna fråga ytterligare. Som Stefan Attefall nämner har Demokratiutredningen föreslagit en starkare grundlags och lagreglering av den kommunala självstyrelsen. Utredningens betänkande bereds för närvarande inom Justitiedepartementet. Som jag nämnde i riksdagsdebatten om den lokala demokratin förra året, och som jag har nämnt flera gånger sedan dess, är min ambition att presentera ett antal åtgärder i en demokratiproposition till hösten. Förslagen ska bl.a. baseras på remissutfallet av Demokratiutredningen och Kommundemokratikommitténs arbete. Jag vill inte föregå detta arbete genom att nu redovisa något ställningstagande i frågan. När det gäller just Kommundemokratikommittén ingår det inte uttryckligen i kommitténs uppdrag att behandla den kommunala självstyrelsen. Det är dock min förhoppning att resultatet av kommitténs arbete kommer att bidra till att stärka den kommunala självstyrelsen. Det är naturligtvis för tidigt att i dag uttala sig om kommitténs kommande förslag mera i detalj.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för Britta Lejon för svaret. Syftet med interpellationen är att föra en mer principiell diskussion om den kommunala självstyrelsens ställning i Sverige snarare än att diskutera det konkreta innehållet i den proposition som kommer i höst. Jag har försökt visa i min interpellation att den kommunala självstyrelsen i Sverige i många stycken har varit en myt. De syften som fanns med kommunindelningsreformen var inte att skapa självständiga politiska gemenskaper på kommunal nivå utan starka förvaltningsmässiga apparater, som kunde genomföra nationella mål. Det visar statsvetarna Urban Strandberg och Mats Dahlkvist i ett bidrag till Demokratiutredningen och även i doktorsavhandlingar. När välfärdsstaten har byggts upp har kommunerna varit de organ som skulle förverkliga centrala beslut och direktiv. Vi såg också att kommunerna fick sköta om besparingarna, då välfärdsstaten skulle spara på 90-talet. Ambitionen att skapa starka politiska gemenskaper på lokal nivå har inte funnits i den svenska traditionen. Britta Lejon sade själv i en riksdagsdebatt här i kammaren den 10 november förra året att det kommunala självstyret i Sverige är ett av de starkaste, om inte det allra starkaste i världen. Det kan vi diskutera. Statsrådet sade också att det ska förbli så. Ett starkt kommunalt självstyre har alltid varit, är och kommer alltid att vara en viktig fråga för socialdemokratin. Det låter betryggande inför framtiden, att hon har den principiella inställningen. Statsminister Göran Persson uttalade sig i Svenska Dagbladet den 15 mars i år. Han talar om att det är nödvändigt att hitta en ny balanspunkt. Han är oroad för att den nationella politiken inte får tillräckligt genomslag. Han tycker inte om när regionala majoriteter går på tvärs mot den. Han talar om målkonflikter och väljer i intervjun det centrala före den lokala avvägningen. Frågan till Britta Lejon är följande: Är det statsrådet Britta Lejons synsätt som ska gälla inför framtiden i de kommande propositionerna eller är det statsministerns? Det vore intressant att få höra ett principiellt resonemang på det området. En enig demokratiutredning med representanter från alla partier föreslog en starkare kommunal självstyrelse, någon form av lagreglering och också möjlighet för kommunerna att hävda sin rättighet gentemot exempelvis riksdagsbeslut som går emot den kommunala självstyrelsen. Det är inte för att kommunalråden ska få mer makt utan för att stärka den lokala politiska nivån och öka medborgarnas möjlighet att påverka och delta i det politiska beslutsfattandet. Besluten fattas helt enkelt närmare medborgarna. Det blir kortare vägar både mentalt och geografiskt mellan beslutsfattare och medborgare. Om man vill stärka den lokala nivån och fördjupa demokratin måste man också stärka den kommunala självstyrelsen. Om man lägger betoningen på deltagandet i demokratin blir det också en nödvändig konsekvens att man vill stärka den lokala politiska gemenskapen. Men om man betonar likformigheten och enhetligheten ska man också ha mer centrala lösningar och centrala direktiv. Frågan är var Britta Lejon befinner sig i spännvidden mellan likformighet och de mer skilda lösningar som det blir om man betonar det lokala deltagandet, det lokala beslutsfattandet och den lokala avvägningen. Självfallet - det vill jag gärna understryka - måste det finnas vissa ramar så länge vi är en nation. Vi måste lära oss ungefär samma saker i skolan. Vi måste ha en garanti för att man ska få en värdig äldreomsorg, sjukvård och liknande. Men inom de ramarna kan man tillåta mycket mer av olika lösningar, och därmed tror jag också att vi får ett mer spännande Sverige. Motsatsen är ett mer likformigt Sverige, och jag tror att det blir ett tråkigare och fattigare Sverige.
Herr talman! Jag tar gärna tillfället i akt att tacka Stefan Attefall för initiativet till debatten i den här frågan. Det ger mig en möjlighet att klargöra en del saker som kanske inte har varit tillräckligt klara tidigare.

Jag tror inte att vi har någon skiljaktig uppfattning i grunden här. På den direkta frågan om vems uppfattning som kommer att vara vägledande när det gäller regeringens kommande propositioner kan jag säga att det är regeringen som beslutar som ett kollektiv, som bekant, och de uppfattningar som så småningom kommer att vara vägledande och som kommer att utgöra besluten kommer ju att vara riksdagens uppfattning. Riksdagen består, som bekant, av ett antal ledamöter. Jag tycker att det är viktigt att understryka just detta, att gränserna för det kommunala självstyret har inte vare sig jag eller någon annan regeringsledamot makt att sätta. De sätts av riksdagen, och så ska det vara också fortsättningsvis. För att upprätthålla den kommunala självstyrelsen, som jag menar att den socialdemokratiska ideologin väldigt mycket handlar om, är det möjligt att herr Attefall och jag ser olika behov. Jag hävdar med emfas att den svenska självstyrelsen är stark i ett internationellt perspektiv. Också historiskt sett kan vi konstatera att den svenska självstyrelsen och friheten för kommunerna både att organisera sig och att besluta om hur man vill utföra sina arbetsuppgifter har ökat oerhört, under efterkrigstiden men också efter För att kunna garantera också ett fortsatt starkt kommunalt självstyre måste ett antal faktorer vara uppfyllda. Från regeringens sida ser vi det som oerhört angeläget att de svenska kommunerna har tillräckliga ekonomiska resurser för att fullgöra de grundläggande välfärdsuppgifter som åligger kommunerna att ge de svenska medborgarna. Här har vi tillsammans med riksdagen ett mångårigt arbete för att försöka ta Sverige ut ur den kris som har inneburit en hämsko på de grundläggande aspekterna och möjligheterna att förverkliga det kommunala självstyret. Det finns också ett antal andra aspekter som är viktiga i det här sammanhanget. Jag tänker kanske framför allt på vikten av ett högt valdeltagande i valen också till kommunfullmäktige. Ska vi ha ett kommunalt självstyre, med en kommunal beskattningsrätt, måste det också finnas en folklig förankring för de kommunala församlingarna och ett högt valdeltagande. Det är en av de vägledande faktorerna kring mitt ställningstagande, att jag tror att skilda valdagar - även om vi nu glider in på en annan frågeställning - inte skulle vara lyckligt om vi nu vill försöka lägga grunden för ett väl fungerande folkstyre i Sverige framöver. Det är möjligt att Stefan Attefall och jag ser olika bekymmer och olika behov i vår önskan att värna det kommunala självstyret i Sverige, men det här är några faktorer som vi från Socialdemokraterna har poängterat vikten av. Det finns mycket man kan säga om det här. Jag tror att jag nöjer mig med att konstatera att det var en väldigt tydlig markering för mig när jag i går deltog i en konferens i Ronneby om det kommunala självstyret, regioner och den lokala nivån när det var bara de svenska representanterna som pratade om den lokala nivåns betydelse. De övriga deltagarna från 24 stater på den europeiska kontinenten betonade alla den regionala nivån, men ingen sade ett ord om den lokala nivån. Jag tror att det ger en bild av hur starkt det lokala självstyret är i Sverige jämfört med i många andra länder.
Herr talman! Visst finns det lokala traditioner. I vissa länder har man byggt upp sin konstruktion mera utifrån den regionala nivån, och andra kanske mer från den lokala nivån. Men det intressanta är vad vi gör av det svenska förhållandet. Jag tycker, med förlov sagt, att trots allt vad Britta Lejon säger svarar hon inte riktigt på frågan hur statsrådet ser på den kommunala självstyrelsens ställning. Finns det anledning att stärka den ytterligare? Läser man Britta Lejons uttalanden kan man få intrycket att det finns ett sådant intresse, men läser man vad statsministern säger i olika sammanhang, och ser hur regeringen de facto agerar, kan man få intrycket att det är tvärtom. Jag kan också se i intervjun i Svenska Dagbladet att statsminister Göran Persson säger att han väntar sig att det ska bli en ny stor inrikespolitisk debatt just om relationen mellan nationella beslut och kommunal självstyrelse. Hela resonemanget genomsyras av att kommunerna håller på att sticka i väg utanför hans kontroll. Det är ungefär kontentan av hela resonemanget. Man ser det också i agerandet. Jag sitter med i ett kommunalt bostadsbolags styrelse här i Stockholm. Det bostadsbolaget har under lång tid under socialdemokratiskt styre levererat vinster som har gått till en kommunkoncern som har understött Stadsteatern i Stockholm. Man kan alltså säga att bostadsbolaget har finansierat Stadsteaterns verksamhet. Detta har ansetts fullständigt acceptabelt. Sedan har den nya majoriteten i Stockholms stad sagt att man kanske kan använda en del av de pengar som har upparbetats genom åren för att exempelvis bygga ut äldreomsorgen i staden. Då kommer en stopplag! Då får inte kommunen välja den lösningen! Men man fick understödja Stadsteatern tidigare, därför att det var socialdemokrater som införde systemet i Stockholm. Det här visar, när man klåfingrigt med regler uppifrån försöker lägga ett slags likhet över landet, att det blir mycket märkliga beslut. Vi har också exempel inom sjukvård och inom andra områden. Det finns utredningar som tittar på möjligheten att införa speciella beslutsregler för att fatta vissa beslut i kommunerna osv. Varför inte lita på att medborgarna på en ort kan ta den fighten? Om Socialdemokraterna tycker illa om att någon säljer någonting, låt då medborgarna på orten ta detta beslut och denna debatt! Det är den här insikten, att den politiska debatten kan man ta på den kommunala nivån i stället för att använda riksdagen som beslutsforum för att lägga sig i och centralstyra och därmed trycka in alla kommuner i samma fålla, som jag har så svårt att begripa. En fråga som jag ställde i interpellationen var: Är statsrådet beredd att gå vidare för att försöka stärka den kommunala självstyrelsen i lagstiftningen? Det innebär inte att man ska detaljreglera varje moment som kommunen ska göra och inte göra, men det innebär att man kan ge ett ökat lagstadgat skydd, som Demokratiutredningen enhälligt har föreslagit. Sedan kan vi självfallet diskutera formerna för detta, exakta avgränsningar och liknande saker. Men vi vet av erfarenhet att det krävs någonting mera för att kommunerna ska kunna känna sig trygga i att detta är deras område, att detta har de ansvar för. Då kan också medborgarna ställa kommunpolitikerna till svars mycket mer tydligt, och vi kan få en mer vital och spännande lokal debatt. Jag tror personligen starkt på skilda valdagar, men det måste kombineras med att man lägger mera makt och myndighet i den kommunala nivån, och att man får en spännande valrörelse, där man diskuterar verkliga skiljelinjer i kommunerna. Då blir också ett kommunval intressant. Men om man avlövar kommunerna makt och myndighet, centralstyr och petar från riksdagen i alltför stor utsträckning, kommer kommunvalet att upplevas som ett B-val - ungefär som valet till Europaparlamentet tyvärr fungerar i dag, då det upplevs inte ha reell makt. Ger man reell makt blir också det lokala valet spännande, och då vitaliseras den lokala demokratin och då kommer också de frågor upp som människor upplever ligger närmast dem, dvs. hur barnomsorgen och äldreomsorgen ska utformas och hur gator och vägar ska utformas. Då kommer det också att engagera människor. Då stärker och vitaliserar vi demokratin. Men när vi för en centralistisk politik förstör vi den lokala demokratins livskraft.

Herr talman! Dagens grundlagsreglering av den kommunala självstyrelsen ger faktiskt de svenska kommunerna en mycket stor frihet. När t.ex. kommunerna gavs en helt ny kommunallag 1991 med ett vidgat självstyre i många avseenden kunde det ske bl.a. tack vare att grundlagen lämnar en så stor frihet till lagstiftaren, till riksdagen. En mer detaljerad eller en mer avgränsad grundlagsreglering kring den kommunala självstyrelsen och kring ansvars och arbetsfördelningen mellan den nationella och den lokala nivån kan faktiskt leda till den paradoxala situationen att man inte kan öka kommunernas frihet. Stefan Attefall bekymrar sig för att de kommunala nivåerna i dag inte har tillräcklig trygghet i sin verksamhet och menar att vi på något sätt genom någon form av starkare reglering av det kommunala självstyret skulle kunna skapa denna trygghet utan att för den skull gå ned på detaljnivå. Jag ställer mig lite frågande till om detta är möjligt. Jag håller naturligtvis dörren öppen för att se om det finns möjligheter att åstadkomma en ökad klarhet eller så. Men att principiellt förändra förhållandet mellan den nationella nivån och den lokala nivån ställer jag mig avvisande till. Och jag ser klara bekymmer med att åstadkomma den kombination som Stefan Attefall efterlyser, att utan att bli för detaljerad försöka åstadkomma någon annan reglering av det lokala självstyret än vad vi i dag har i vår grundlag. Jag förstår inte riktigt hur det ska gå till.

Jag tror att detta säger någonting som också borgerliga politiker bör fundera över. Ofta vill man ta med ena handen och ge med den andra. Jag skulle kunna ställa en motfråga. Är kristdemokraterna beredda att grundlagsfästa det kommunala självstyret på alla områden och inte bara på de områden som de själva gillar? Jag tror att det är dags för mig att sluta för tillfället.
Herr talman! Jo då, vi kristdemokrater skulle vilja grundlagsfästa en tydligare kompetens för den kommunala självstyrelsen. Jag tror också att det är bra för oss kristdemokrater om vi skulle hamna i regeringsställning att vi har en sådan ordning, därför att jag tror att det finns klåfingriga politiker i alla partier. Jag tycker, precis som statsrådet, att det finns en del borgerliga partier som har lite svårt att hålla fingrarna från syltburken. Och det finns en naturlig benägenhet att när makten ligger centralt, som det svenska systemet är uppbyggt, så är man gärna där och försöker roffa åt sig makten. Men jag menar att vi behöver se till att det finns en ordning som stärker kommunerna och också ger dem en möjlighet att få sin sak prövad juridiskt. En idé som vi kristdemokrater lanserade är att pröva tanken att inrätta en kommunalordning på samma sätt som det finns en riksdagsordning, där man alltså har grundlagsaktiga beslut när man antar denna kommunalordning men att den inte direkt är del i grundlagen och där man listar kompetenser. Självklart blir det tolkningsfrågor även där. Men då tycker vi att man bör ha en rättslig instans som kan gå in och diskuera var någonstans man ska dra gränserna. Det är ett bevisat faktum att det finns en stor klåfingrighet inte minst från den sittande regeringens sida. Vi kan ta maxtaxediskussionen som ett bra exempel. Detta lanserades någon vecka före valet. När statsminister Göran Persson ska presentera socialdemokraternas valmanifest säger han att man ska införa maxtaxa. Men han säger inte att socialdemokraterna ska driva detta som en kommunal fråga där beslut om barnomsorgstaxor har fattats sedan årtionden tillbaka. De socialdemokratiska kommunpolitikerna togs ju på sängen på samma sätt som statsrådskollegerna, därför att de hade tryckt sina valprogram, och där stod det inte ett ord om detta. Men nu skulle beslutet fattas uppifrån. Varför litar man inte på sina kommunpolitiker och för den debatten lokalt om man tycker att maxtaxa är så bra? Men i stället använder man riksdagen som ett instrument för att ha en modell över hela landet. Det finns exempel efter exempel där man klåfingrigt ger sig in och använder riksdagen som beslutsforum i stället för att ta debatten lokalt och vitalisera den lokala debatten och därmed den kommunala diskussionen och den kommunala valrörelsen.

Herr talman! Jag tror att det är viktigt att vi konstaterar att det inte finns några enkla sanningar här utan att det viktiga är att riksdagen ständigt debatterar och diskuterar och faktiskt också är den som sätter gränserna för det kommunala självstyret. Om herr Attefall tar upp förslaget om maxtaxan som exempel, så skulle jag från min sida kunna nämna flera andra förslag från den borgerliga kanten inom samma område. Statlig skolpeng t.ex. är ett klart ingrepp i det kommunala självstyret. Det finns fler exempel. Jag tror dock att det faktiskt är så att vi måste se att var tid har sina förutsättningar. Vi har haft ett 90 tal med stora ekonomiska bekymmer som har varit oerhört tungt för många av landets kommuner. Det har inneburit nedskärningar i den centrala välfärden och försämringar på många håll. Vi vet i dag genom de utvärderingar som har gjorts att detta har drabbat många, särskilt barnen och barnfamiljerna, väldigt hårt.

Det måste vara möjligt både att öka det kommunala självstyret och att minska det från tid till annan. Men så länge som det är riksdagen som beslutar och sätter ramarna och så länge vi har en grundlag som är utformad så att det kommunala självstyret finns inskrivet som en av grundpelarna i vårt sätt att styra så är jag övertygad om att detta kommer att ske med omsorg om det svenska folkstyret.

Herr talman! Harald Nordlund har frågat mig om vilka av förslagen i FN:s åtgärdsprogram för ett årtionde för en freds och icke-våldskultur för världens barn 2001-2010 som svenska regeringen har antagit och vilka initiativ som kommer att tas för att på nationell nivå sprida en icke-våldskultur till Sveriges barn. Jag vill särskilt understryka att alla måste ta ett ansvar för det arbete som syftar till att främja en ickevåldskultur bland barn och ungdomar. FN:s åtgärdsprogram utgår ifrån att alla i samhället ska involveras samtidigt som åtgärderna ska koncentreras till områden som direkt påverkar barnen. Därför prioriteras särskilt åtgärder inom skolan samt åtgärder med inriktning på massmediernas innehåll. Skolan ska förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.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 Statens skolverk har på uppdrag av regeringen utformat en långsiktig strategi för verkets arbete med dessa de grundläggande demokratiska värdena i skolan. Regeringen satsar dessutom 12 miljoner kronor under en treårsperiod för att höja skolans kompetens inom detta område. Vidare har rektorernas särskilda ansvar skärpts. Rektorerna ansvarar för att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland elever och anställda. Barn och unga riskerar att exponeras för våldsskildringar i medierna. Gällande lagstiftning kriminaliserar skildringar av sexuellt våld eller tvång och närgångna eller utdragna skildringar av grovt våld via TV, video, film, TV-spel etc. TV-program med verklighetstrogna våldsskildringar eller med pornografiska bilder får inte sändas på tider när risken är stor att barn ser på TV. Biograffilmer förhandsgranskas av Statens Biografbyrå och förses med åldersgränser utifrån en bedömning av om filmerna kan vålla barn i olika åldersgrupper psykisk skada. Våldsskildringsrådet har till uppgift att verka mot skadliga våldsskildringar i rörliga bildmedier. Uppdraget omfattar bl.a. att verka för ökad mediekunskap i skolan, att följa massmedie och påverkansforskningen samt att etablera en nära kontakt med mediebranscherna och diskutera åtgärder för självsanering. Regeringen finansierar verksamheten vid UNESCO International Clearinghouse on Children and Violence on the Screen - ett forskningscentrum vid Göteborgs universitet som samlar och sprider världens forskning om barn och unga och om medievåld till föräldrar, skolor, organisationer och politiker. Nyligen presenterade regeringen en nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och homofobi. För utveckling av ungdomsföreningarnas lokala verksamhet just mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering ska 30 miljoner kronor fördelas ur Allmänna arvsfonden under tre år. Arvsfonden har även tidigare stött ett stort antal projekt med inriktningen att just förebygga våld, brott och rasism, bl.a. ett program som visar unga våldsförbrytare och vilka konsekvenser brottsliga handlingar får och ett projekt med inriktningen att stärka ungdomar i riskzonen i deras personlighetsutveckling. I januari i år överlämnade kommittén Forum för levande historia sitt betänkande till regeringen, och där föreslås bl.a. att ett nytt forum ska inleda sin verksamhet senast år 2003. Forumet ska mot bakgrund av Förintelsen behandla frågor som rör demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Det övergripande målet är att stärka viljan hos var och en att aktivt verka för alla människors lika värde. Förra våren tillsatte jag en arbetsgrupp som hade att utarbeta ett förslag till en nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter. I arbetet ingår en kartläggning av hur arbetet för att främja de mänskliga rättigheterna bedrivs samt en översyn av utbildningen vad gäller mänskliga rättigheter. Detta är några exempel på verksamheter på nationell nivå som alla ligger inom ramen för FN:s årtionde för en freds och icke-våldskultur bland världens barn. Regeringen har valt att inte upprätta någon separat nationell åtgärdsplan mot bakgrund av att FN:s åtgärdsprogram i allt väsentligt faller inom ramen för våra nationella mål och redan existerande prioriteringar. Däremot har regeringen för avsikt att regelbundet följa upp åtgärdsprogrammet. Diskussioner om hur detta bäst ska ske pågår för närvarande inom Regeringskansliet.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Lejon för svaret i en av dagens kanske allra viktigaste politiska frågor, nämligen frågan om våldet. Begreppet icke-våld har fått genomslag under de allra senaste årtionena. Vi kan nog konstatera att det är på senare tid som vi på allvar fått utvecklat modeller, metoder, för att förebygga våld samt metoder för att hantera konflikter. Motbilden är tyvärr att våldet ökar. Våldet ökar i familjen, i skolan, på gatan och på arbetsplatser - ja, överallt. I denna dystra bild ligger också att alltfler tonåringar finns med. Mot bakgrund av denna utveckling - av bilden av att vi mer och mer utvecklar metoder för att hantera våld samt motbilden, att våldet ökar - har FN utlyst ett årtionde för en freds och icke-våldskultur för världens barn. FN:s förklaring om åtgärdsprogram för årtiondet innehåller ett stort antal förslag till initiativ och insatser. I programmet förutsätts också att man på olika nivåer - inte bara på nationell och lokal nivå utan på alla nivåer - ska arbeta utifrån nämnda program. Inte minst gäller det på nationell nivå. Jag har frågat statsrådet vad regeringen kommer att göra och måste säga att jag blir lite besviken eftersom svaret blir en uppräkning: man kommer att stödja det lokala arbetet med att omsätta värdegrunden i förskolan osv. Självklart är det både bra och viktigt. I svaret talas det också om att rektorernas särskilda ansvar har skärpts. Våldsskildringsrådet nämns också, liksom att man finansierar verksamheten vid UNESCO International Clearinghouse on Children and Violence on the Screen - ett forskningscentrum vid Göteborgs universitet. Vidare gäller det en handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och homofobi. Denna handlingsplan finns. Men sedan säger statsrådet: "Regeringen har valt att inte upprätta någon separat nationell åtgärdsplan mot bakgrund av FN:s åtgärdsprogram"; detta trots att det i åtgärdsprogrammet sägs att man förutsätter att det kommer att jobbas aktivt med detta. Kan det verkligen vara så att detta bara passivt konstateras? I svaret sägs slutligen att man självklart ska följa upp handlingsprogrammet. Men nog måste vi väl ta fler initiativ mot bakgrund av att FN förväntar sig det och mot bakgrund av att våldet ökar och dessutom blir grövre.
Herr talman! När verkligheten förändras och vi ser det samhälle som våra barn och ungdomar i dag möter och det samhälle som de i dag har att växa upp i, bli påverkade av och att hantera, måste givetvis vi som vuxna och som politiskt ansvariga inrätta våra åtgärder därefter. Självklart innebär inte det här med att följa upp åtgärdslistan och åtgärdskatalogen ett passivt konstaterande av vad som händer. Tvärtom är det fråga om en grund för initiativ och för överväganden och en analys av vad vi behöver göra på svensk nivå. En av de saker som jag också nämnde i mitt svar och som Harald Nordlund inte upprepade är arbetet kring en nationell handlingsplan vad gäller mänskliga rättigheter. Än så länge har vi där enbart åstadkommit en kartläggning - men gott så! Något som särskilt prioriteras här, och vars betydelse jag hoppas att vi kan lyfta fram i det fortsatta arbetet, är barnen. Ett annat område som har poängterats från frivilligorganisationer och referensgrupper gäller behovet av kunskap och medvetenhet om mänskliga rättigheter, och det gäller då på många områden i samhället. Där tror jag att vi har anledning att återkomma med mer konkreta förslag till åtgärder. Oavsett vilka åtgärder vi vidtar på en mängd olika sakområden - där jag ansvarar för delar, där skolområdet har sina ansvarsuppgifter och integrationsområdet sina och där det traditionella rättsväsendet har sina uppgifter - ska vi naturligtvis ägna oss åt dessa. Dessutom ska vi åstadkomma förbättringar vad gäller de brister som finns i Sverige på det här området. Förutom detta är det viktigt att se till de långsiktigt bästa förutsättningarna för att motverka den utveckling som Harald Nordlund lyfter fram som så oroande. De bästa utgångspunkterna för att motverka nämnda utveckling är att vi ser till att det svenska samhället inte sparar på barnen, utan att vi ger våra barn och ungdomar de absolut bästa uppväxtmöjligheterna. För att göra det måste vi också stödja de omgivande vuxna, barnens omgivning, stärka de föräldrar och andra vuxna som finns runt barnen. Alltså det traditionella måhända tråkiga men ack så viktiga: Det grundläggande välfärdssamhället måste stärkas.
Herr talman! Därom är vi inte oeniga, om vikten av att värna och bygga ut välfärdssamhället, att oftare använda det fina ordet solidaritet, att få det att bli ett ord bland barn, som statsrådet talar om. Det handlar om attityder. Jag tror att det behövs särskilda åtgärder nu för att komma åt det oerhört oroande våldet, åtgärder för att bearbeta attityder. Icke-våld handlar i grunden om demokratiskt arbete. Vi kan nämna personer som Gandhi, Martin Luther King, som väldigt mycket talade om att icke-våld är ett förhållningssätt som är grundat på vår medkänsla, på mod och på omsorg. Här kommer också solidariteten in. Det handlar om att bland barn får prata om att detta att undvika konflikter är att lägga bort rädsla, ha mod att möta, att reda ut, att bearbeta kreativt, konstruktivt. Det har tagits initiativ i landet. I min egen hemkommun Uppsala har det startats ett ickevåldsprojekt. Men den här typen av projekt behöver stöd. Jag hade nog hoppats att svaret från statsrådet ändå skulle innehålla någonting om att regeringen är beredd att på olika sätt stödja den typen av projekt. Jag tycker inte att det sägs i svaret. Jag skulle vilja att statsrådet säger innan vi avslutar den här debatten att man från regeringens sida kommer att stödja den typen av initiativ. Det är det lokala arbetet bland barn som ska kunna ändra på attityderna. Våld är inte en metod för att lösa konflikter, utan våld är någonting som alltid skapar ytterligare konflikter. Kan jag inte få höra det i debatten, att regeringen kommer att stödja lokala initiativ?
Herr talman! Ja, regeringen stöder sådana initiativ redan i dag och kommer att fortsätta att göra det. Låt mig ge några få exempel.

Det är ett mångårigt arbete. Jag är övertygad om att det kommer att leda till resultat och synas i våra klassrum runtom i landet. Jag vill bara poängtera att vi ännu inte sett resultaten av detta arbete som alldeles nyligen har inletts. Jag hoppas mycket på det. Ett annat sätt är att regeringen aktivt med pengar har stött ett antal projekt och kommer att fortsätta att göra det. Det är projekt mot brott och våld som får stöd ur Allmänna arvsfonden. Förra året delades ut drygt 3 miljoner kronor för brotts och våldsförebyggande arbete bland barn och ungdomar. Vi har också, med direkt koppling till det som Harald Nordlund efterlyser, flera liknande projekt och initiativ som stöds med medel från Allmänna arvsfonden som är riktade till barn och ungdomar. Jag vill också tillägga att Skollagskommittén som ska se över skollagen har i uppgift att föreslå förändringar för att stärka barns och ungdomars rättssäkerhet, skydd och trygghet i barnomsorgs och skolverksamheten. Kränkande behandling pekas särskilt ut i direktiven. Det här är några exempel på initiativ från regeringen och från de centrala myndigheterna på det här området. Självklart har regeringen alltid anledning att fråga oss: Kan vi ytterligare förstärka våra insatser? Naturligtvis har jag all anledning att vara positiv till det Harald Nordlund efterlyser.
Herr talman! Det som var nytt och som tillkom i statsrådets senaste inlägg var skolan och skolans uppgifter. Men det konstateras i en tid när skolan står inför jätteproblem av många slag. Vi har en skola som måste bli bättre.

Jag tror inte det, utan det behövs kraftfullare insatser. Jag beklagar att vi inte kan höra från regeringens sida: Vi kommer att stödja. Vad vi fick höra var: Vi kommer att jobba vidare med de här frågorna. Det krävs ännu mer. FN har förutsatt att man från regeringens sida kommer att vidta särskilda åtgärder. I svaret sägs ingenting om att det i Sverige blir särskilda åtgärder för att jobba med de här frågorna.
Herr talman! Det är måhända så att mina svar inte är tillfredsställer frågeställaren alla gånger, men så är det i verkligheten. Flera av de åtgärder som Harald Nordlund efterlyser ligger inom olika statsråds ansvarsområden. Jag kan inte säga i dag att vi stödjer x-projektet eller yprojektet i vilken stad det än må vara. Jag kan bara konstatera att vi hittills har stött ett antal projekt som handlar om det som Harald Nordlund efterlyser, att vi har gett Skolverket i uppdrag och också resurser att arbeta med dessa frågor för flera år framöver, och man ska prioritera det i sin verksamhet. Jag kan också säga till Harald Nordlund att vi inom ramen för t.ex. Allmänna arvsfonden och några andra åtgärder, oavsett om det är antirasismåtgärder eller demokratiutvecklingsarbetet som vi har särskilda medel avsatta för, naturligtvis kommer att stödja olika projekt. Att säga att ett särskilt projekt skulle stödjas är i dag helt omöjligt för mig. Men jag tar gärna Harald Nordlunds uppmaning till mig. Regeringen har all anledning att se om det finns fler insatser vi kan göra än vad vi redan gör. Det är angelägna frågor som Harald Nordlund tar upp, det står utom allt tvivel.

Herr talman! Margit Gennser har frågat justitieminister Thomas Bodström vilka åtgärder som han avser vidta för att skydda svenska medborgares yttrandefrihet och deras rätt att kritisera EU, dess politik och dess institutioner. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Sverige har ett ändamålsenligt och starkt skydd för yttrandefriheten, det tror jag att vi alla kan vara eniga om. Det som oroar Margit Gennser är om de regler som gäller för EU:s tjänstemän negativt kan påverka svenska medborgares yttrandefrihet. Denna oro grundas särskilt på den dom som EG-domstolen nyligen meddelat i målet mellan Bernard Connolly, en f.d. enhetschef vid kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans, och kommissionen. EG-domstolen slog i domen fast att kommissionen inte hade brutit mot reglerna om yttrandefrihet när den avstängde Connolly från sin tjänst efter att han, i strid med de regler som gäller för EU:s tjänstemän, utan tillstånd hade publicerat en bok som innehöll inte bara hård kritik av gemenskapens monetära och finansiella politik utan också starkt nedsättande omdömen om vissa tjänstemän. EG domstolen gjorde inte någon bedömning av om avstängningen var lämplig eller inte utan konstaterade bara att åtgärden hade stöd i tjänsteföreskrifterna. Till att börja med vill jag erinra om att de svenska reglerna om yttrandefrihet över huvud taget inte påverkas av EG-domstolens dom i det mål som jag nyss nämnde. De regler som EG-domstolen har bedömt, de s.k. tjänsteföreskrifterna, gäller endast för EU:s tjänstemän. Detta innebär alltså att alla svenska medborgare, som inte är EU-anställda, fritt kan kritisera EU, dess politik och dess institutioner inom ramen för de svenska reglerna om yttrandefrihet. Tjänsteföreskrifterna innehåller bestämmelser som innebär bl.a. att den anställde ska fullgöra sina uppgifter och uppträda med enbart gemenskapens bästa för ögonen. Han ska avstå från varje handling - särskilt från offentliga uttalanden - som kan skada tjänstens anseende. Vidare får en tjänsteman inte utan särskilt tillstånd offentliggöra texter som har samband med gemenskapernas verksamhet. Sådant tillstånd får vägras bara om det planerade offentliggörandet kan skada gemenskapens intressen. Jag tycker inte att dessa regler är tillfredsställande, och regeringen arbetar för att yttrandefriheten för EU:s tjänstemän ska stärkas. Regeringen försöker också på olika sätt påverka kommissionen att lägga fram förslag som leder rättsutvecklingen på det här området i rätt riktning. Kommissionen har nyligen presenterat ett reformprogram för just kommissionen. Av reformprogrammet framgår att inte heller kommissionen är helt nöjd med tjänsteföreskrifterna. Kommissionen har därför föreslagit att tjänsteföreskrifterna ska ändras på så sätt att de anställda i framtiden ska kunna rapportera allvarliga oegentligheter utan att riskera disciplinpåföljder. Kommissionens reformprogram diskuteras för närvarande i en arbetsgrupp i rådet under det svenska ordförandeskapets ledning. Förhoppningsvis kommer arbetet att småningom leda till regler som är acceptabla även från ett svenskt perspektiv. Detta är en högt prioriterad fråga för mig i EU:s lagstiftningsarbete, eftersom yttrandefriheten och demokratin som bekant går hand i hand. Jag avser att fortsätta driva frågan om en förstärkt yttrandefrihet för EU-anställda till dess att vi får bättre regler på det här området. Jag kan tillägga att den europeiske ombudsmannen, Jacob Söderman, också är missnöjd med tjänsteföreskrifterna såvitt avser tjänstemännens yttrandefrihet. Han har därför inlett en formell undersökning om EU-anställdas yttrandefrihet. I den undersökningen har han begärt att kommissionen ska informera honom om den har vidtagit, eller avser vidta, några åtgärder för att klargöra omfattningen av de anställdas yttrandefrihet. Även om reglerna om yttrandefrihet för EU anställda är otillfredsställande är det ändå så att enligt Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna får yttrandefriheten begränsas endast i vissa fall. EG domstolen följer den praxis rörande mänskliga rättigheter som Europadomstolen har skapat. I EU fördraget anges numera dessutom särskilt att unionen som allmänna principer för gemenskapsrätten ska respektera de grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i Europakonventionen och såsom de följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner. I EG-domstolens dom i Connolly-målet, som jag talade om tidigare, hänvisar domstolen uttryckligen till Europadomstolens praxis på området och påminner om att regler om begränsningar av yttrandefriheten måste tolkas restriktivt. EG-domstolen konstaterar att Europadomstolens praxis i detta speciella fall inte innebär något hinder för att avskeda Connolly. Svaret på Margit Gennsers fråga är alltså att svenska medborgare har full frihet att kritisera EU, enligt de svenska reglerna om yttrandefrihet. Svenska medborgare som är EU-anställda, och som därmed omfattas av reglerna i tjänsteföreskrifterna, är i praktiken garanterade det skydd som Europakonventionen ger. För min del kommer jag även i fortsättningen att arbeta för att stärka yttrandefriheten för de EU Som demokratiminister tar jag alla tillfällen i akt för att understryka hur viktigt det är att vi alla verkar för en union där den fria debatten, en grundpelare för demokratin, inte bara är tillåten utan också uppmuntras.
Herr talman! Min interpellation berörde offentlighetsprincipen. Den är viktig för oss svenskar. Den har nära samband med yttrandefriheten. Bägge är grundläggande för att en demokrati ska fungera riktigt bra. Dessa två principer betyder dessvärre mindre i en rad EU-länder. EU-parlamentarikern Jens Peder Bonde konstaterade den 22 mars i The Observer att Sverige inte har lyckats övertyga Spanien, Frankrike och Tyskland om en bra offentlighetsprincipslagstiftning. De är emot en sådan. I stället för att skapa nya regler som säkrar insynen i det offentliga har vi fått nya regler som tillåter hemligstämpel för en rad vanliga dokument som inte blir åtkomliga för EU-parlamentet och allmänheten, säger Peder Bonde. Det är inte konstigt att van Buitenens avslöjanden om korruption, som fällde i princip hela Santerkommissionen, ledde till hans suspension från EU-kommissionen, och såvitt jag vet har han ännu inte fått upprättelse. Kärnländernas behov av slutenhet illustrerade jag i min interpellation med EU-domstolens dom mot Connolly avskedades för sin EU-kritiska bok, skriver på fritid och - som han hävdar - utan samband med tjänsten och det arbete som han utförde. I domen hävdades inte att han brutit mot tjänsteavtal, däremot att domen skulle "skydda andras rätt" och "straffa individer som skadar institutionens anseende och rykte". Det är riktigt att man tog upp ett fall i domstolen för mänskliga rättigheter, men det fallet hade ingen relevans här. Boken var kritisk, men kritisk som böcker ska vara i länder som tror på offentlighetsprincip och yttrandefrihet. Connolly har visat stort politiskt mod när han vågade publicera sin bok. Han har också tilldelats frihetskämpens Frode Jakobsens pris för just politiskt mod. Jakobsen startade Danmarks Frihetsråd och Statsrådets svar tyder på att hon hyser samma oro som jag. Öppenheten och yttrandefriheten har besvärande brister inom EU. I svaret står det bl.a., att EU tjänstemännens yttrandefrihet måste stärkas, att regeringen på olika sätt försöker påverka kommissionen att lägga fram förslag som leder rättsutvecklingen i rätt riktning och att den europeiske ombudsmannen Jacob Söderman också är missnöjd. Jag tycker att det är bra att detta sägs ut. Peder Bonde konstaterar att Sverige inte har lyckats. Frankrike, Tyskland och Spanien vill inte. Vad händer då med vår offentlighetsprincip och i förlängningen med yttrandefriheten? Den frågan ställde jag, och den är relevant. Rättighetsstadgans artikel 52 gör inte saken bättre. EU och dess institutioner tillhör det som inte ska kritiseras. EU:s utformning av partistöd till s.k. europeiska partier ger en försmak på hur man kan styra opinionsbildning och hindra de som är kritiska att yttra sig. Offentlighetsprincipen håller på att försvagas, inte stärkas. Och vad gör regeringen då? Det räcker inte med ord och god vilja. Utvecklingen är oroande, säger Jacob Söderman. Det var en motsvarande debatt i Överhuset för cirka en månad sedan då framstående kulturpersonligheter diskuterade den här frågan. Jag tycker att vi ska lyssna på britterna. De har en tradition i dessa frågor, ända sedan Magna Charta. Vad gör regeringen för att verkligen knäsätta offentlighetsprincipen? Säg inte att ni har lyckats. Vi har misslyckats, därför måste vi slåss.
Herr talman! Jag tror att vi drivs av samma ambition. Men det behövs några klarlägganden. Den svenska offentlighetsprincipen, som vi har haft inskriven i vår tryckfrihetsförordning sedan 1766, är något som vi kan vara stolta över och försöka exportera. Det är något som vi nu, som bekant, prioriterar inom ramen för vårt arbete i EU. Tiden tillåter mig inte här att gå närmare in på det. Jag har både i konstitutionsutskottet och EU-nämnden redogjort ganska utförligt för regeringens insatser för att göra precis det som Margit Gennser efterlyser, inte bara använda ord utan också aktiva åtgärder för att öppna EU. Det behövs dock förtydliganden. Den svenska offentlighetsprincipen ska inte och kommer inte att påverkas negativt av EU. Vi arbetar för att öppna EU, både när det gäller allmänhetens rätt att få tillgång till dokument och en fråga som är betydligt svårare, som handlar om EU-tjänstemännens yttrandefrihet. På båda dessa områden arbetar den svenska regeringen aktivt för att få till stånd förändringar. Jag vet att det vi hittills har gjort kommer att leda till förändringar till det bättre. Margit Gennser nämnde britterna. Jag var för snart ett år sedan i det brittiska överhuset för att redogöra för den svenska grundlagen, för offentlighetsprincipen och hur vi i praktiken handskas med de frågorna. Det är glädjande att konstatera att vi nu ser hur land efter land, inte bara de skandinaviska länderna, skaffar sig nationella regleringar om öppenhet och allmänhetens rätt till dokument. Vi skiftar fokus här. Ibland handlar frågan om de allmänna handlingarnas tillgänglighet för allmänheten och ibland om yttrandefriheten. De hänger ihop, precis som säkert också Margit Gennser menar. För att kunna använda sig av sin yttrandefrihet måste man också kunna informera sig. Jag kan garantera Margit Gennser att det inte bara är ord från den svenska regeringens sida, utan också i praktiken mycket aktiv handling.

Herr talman! Jag tror säkert att vi har precis samma ambitioner. Men min roll är att visa att vägen till helvetet ofta är stenlagd av goda förhoppningar och god vilja. Det gäller att slåss. I södra Europa finns en helt annan tradition. Det kunde man se i domslutet i de tidiga instanserna i Connollyfallet. Där talade man i vissa sammanhang t.o.m. om blasfemi eller något som liknade blasfemi, när högt uppsatta EU tjänstemän kritiserades. Sådant ska vi inte ha. Det är viktigt att vi slår oss ihop med Storbritannien, Irland och Danmark. Det är viktigt att vi slåss i ministerrådet. Vi måste se till att få ändringar. I annat fall kräver vi omförhandlingar. Vi ska inte vara undfallande. Vi har mycket att ge. Vi ska veta vårt värde. De nordliga staterna har en helt annan tradition. Tyvärr har vi varit alldeles för undfallande. Vi har talat om en bra union. Men är det verkligen det vi vill ha? Vi vill ha ett rättvist, öppet samhälle osv. Vi vill samarbeta. Men vill vi överta alla traditioner och den kultur som vuxit fram under tider då det inte varit folkstyre? Det är därför jag är orolig. Man måste alltid se vad som kommer i morgon. Därför är det viktigt att regeringen och statsrådet Lejon ibland målar upp skräckvisioner. Det är först när man vet att det som man tror kan hända kan hända som man kan bjuda ett ordentligt motstånd i så viktiga frågor. Man måste veta vad man vill och få igenom det. Jag tror att vi vill samma sak. Kanske vill jag ha lite mer glöd.
Herr talman! Jag vet inte varifrån Margit Gennser har fått uppfattningen att de nordiska länderna är undfallande när det gäller frågan om yttrandefrihet i EU-samarbetet. Jag kan garantera att så inte är fallet. Vare sig svenska eller finländska företrädare missar någon chans att understryka vikten av dessa frågeställningar. Vi går inte den stenlagda vägen mot helvetet utan tvärtom. Jag rekommenderar den information som jag har gett till konstitutionsutskottet och EU-nämnden i frågan, som jag tidigare har hänvisat till, för en mer fullödig beskrivning av insatserna från den svenska regeringen under den senaste tiden. Detta är som bekant ända sedan medlemskapsförhandlingarna och Amsterdamfördragets tillkomst en mycket högt prioriterad fråga för det svenska folket, den svenska riksdagen och således också för den svenska regeringen. Jag är övertygad om att vi kan vara lugna, så länge det finns riksdagsledamöter som med glöd ifrågasätter regeringen även när vi i regeringen tycker att vi agerar med all den kraft vi kan. Det kan jag garantera att vi gör, så till den milda grad att vi betraktas av de andra som något som katten har släpat in. Så länge det trots dessa insatser finns riksdagsledamöter som efterlyser mer glöd kan vi vara lugna för att det svenska folkets företrädare tar alla chanser att förbättra demokratin i EU också på denna punkt.

Herr talman! Vi kan vara ouppfostrade katter tillsammans med andra katter. Då tror jag vi når mycket bättre resultat. Jag stavade mig igenom den franska versionen av domen i underrätten mot Connolly. Det var förvånande hur man såg på yttrandefrihet och kritik. Det är annorlunda framför allt i de anglosaxiska länderna men också här uppe i Norden. Det hade nog aldrig funnits så mycket korruption i en del sydliga stater - jag behöver inte nämna namnet - om man verkligen hade kritiserat öppet och tagit det allvarligt. Därför är det viktigt att t.o.m. vara oartig och uppträda okonventionellt för att bevara våra värdefulla principer. Det är i regeringens makt. Problemet har varit att svenskarna och också, i mycket hög grad, engelsmän och danskar under lång tid har varit alltför hövliga och inte satt ned foten när det behövs.

Herr talman! Johnny Gylling har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att hindra att människor surfar till webbplatser som innehåller material såsom våldsspel, pornografi och rasistisk propaganda från datorer som bekostas med skattemedel. Internet öppnar helt nya möjligheter för människor och grupper av människor att informera sig om vitt skilda ämnesområden och att själva sprida yttranden. Informationsfriheten - friheten att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden - är en hörnsten i en demokrati som den svenska. En annan hörnsten är yttrandefriheten. Internet innebär att utövandet av dessa grundläggande friheter främjas. Det är därför angeläget att användandet av Internet uppmuntras. I detta ligger också att alla människor bör ha tillgång till tekniken. Det är därför viktigt att bibliotek och skolor har datorer med Samtidigt kan givetvis Internet användas för brottslig verksamhet liksom för annan verksamhet som utan att vara brottslig kan upplevas som stötande av en större allmänhet eller skadlig för barn. Staten har ett ansvar för vad som förekommer på nätet som består i att avgöra om lagstiftningen ska tillåta vissa sorters yttranden eller inte och medge att människor tar del av yttranden. Vid denna avvägning ska givetvis yttrandefriheten och informationsfriheten vara utgångspunkterna. Det allmänna får begränsa dessa friheter endast under vissa särskilda förutsättningar. Begränsningen får aldrig sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Internet regleras närmare i Sverige antingen av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen eller av vanlig lagstiftning, i praktiken brottsbalken. Kortfattat kan sägas att grundlagarna är tillämpliga då tidningsredaktioner och liknande lägger ut information på nätet. När grundlagarna är tillämpliga gäller ett förbud mot censur. Det allmänna får först i efterhand ingripa mot yttranden. Vidare gäller också den viktiga etableringsfriheten, dvs. en rätt att sända yttranden. Både grundlagarna och vanlig lag kriminaliserar exempelvis hets mot folkgrupp och våldspornografi, och barnpornografi är som bekant totalförbjudet. Det är viktigt att komma ihåg att det är yttrandena som sådana som är förbjudna. Någon lagstiftning som innebär att det är straffbart att ta del av information genom att surfa till webbplatser med olagligt innehåll finns inte. Möjligheterna att i lag reglera de yttranden som förekommer på Internet är alltså - och ska vara - Utöver de rena förbuden mot vissa yttranden har vi i Sverige en lagstiftning som innebär att den som tillhandahåller s.k. elektroniska anslagstavlor har en skyldighet att hindra spridning av vissa straffbara yttranden, t.ex. barnpornografi och hets mot folkgrupp. Lagen gäller dock inte tjänster som omfattas av grundlagarna. Ytterst vilar ansvaret för vad som förekommer på Internet på samhället i stort. Staten kan bara ingripa mot de grövsta avarterna, inte allmänt sett reglera innehållet. Beroende på vilka värderingar den som tillhandahåller Internettjänster för allmänheten har, antingen det är fråga om en kommersiell aktör eller t.ex. en skola, står det vederbörande fritt att införa restriktioner i utbudet. Skolor, bibliotek etc. kan på eget initiativ formulera strategier för användningen av Internet, bestämmelser om vad datorerna är till för och vilken användning som inte accepteras osv. Det står alltså skolor och bibliotek fritt att använda filterprogram om man så önskar. Jag utgår från att vuxensamhället tar sitt ansvar för barn och ungdom i detta sammanhang på samma sätt som på övriga områden. Det kan ske genom tekniska lösningar. Det kan också ske genom att barn och ungdomar får information om vilka risker som är förknippade med användningen av Internet och genom att deras användande sker under överinseende av vuxna. Lagregler får alltså bara uppställas i den mån de kan accepteras med hänsyn till informations och yttrandefriheten. Detta gäller all Internetanvändning, också den som sker via datorer bekostade med skattemedel. Regler som uppställer krav på filterprogram är inte acceptabla från dessa utgångspunkter. Man ska dessutom komma ihåg att filterprogram oftast är ett trubbigt verktyg, eftersom det är svårt att garantera att filtret sorterar bort endast oönskat material. Jag har alltså inte för avsikt att lagstiftningsvägen verka för att människor förhindras att komma åt våldsspel, pornografi och rasistisk propaganda från datorer som bekostas med skattemedel. Däremot är det inget som hindrar att bibliotek, skolor etc. som har datorer för allmänhetens eller elevernas bruk själva bestämmer över hur datorerna ska användas.
Herr talman! Jag får tacka demokratiministern för svaret. Varför tar jag upp den här frågan om filterprogram egentligen? Man kan knappast påstå att det är politiskt korrekt att debattera fenomen som kan uppfattas som inskränkningar i yttrandefriheten i dag. Det är också lätt att missuppfatta mitt inlägg och tro att jag begär censur av Internet. Men det handlar om barnen! Jag och kristdemokraterna har i flera motioner och debatter förklarat att vi är positiva till teknikutvecklingen och till alla de fördelar som Internet för med sig. Det är alltså inte så att vi vill ha något slags allmän censur av Internet. Men vi vill uppmärksamma regeringen på att många människor i dag är oroliga för utvecklingen på det här området. Och det är barnen som är mest utsatta, eftersom de inte alltid kan värja sig. Det vore helt otänkbart att bibliotek och skolor skulle tillåta att någon lämnade in böcker med våldspornografi eller nazipropaganda för utlåning till barn. Internet? Jag blir lite förvånad över att Britta Lejons svar saknar engagemang i den här frågan. Ministern konstaterar precis som jag att Internet innehåller många fördelar och möjligheter men också nackdelar. Sedan avslutar ministern svaret med att deklarera att hon inte kommer att föreslå några lagändringar och att det står bibliotek och skolor fritt att bestämma hur datorerna ska användas. Jag tycker, herr talman, att det här är ett passivt förhållningssätt. Låt mig påminna ministern om några rader från "Regeringens bedömning: Samhällets intresse av att skydda barn från skadligt innehåll i nya informationsbärande medier, bl.a. Internet, måste tryggas. Regeringen skall utöver nationella åtgärder aktivt delta i det internationella arbetet för att skapa ett gott skydd för barn i en globaliserad medievärld. Skälen till regeringens bedömning: Internet erbjuder barn och unga nya möjligheter att skaffa kunskap, roa och förströ sig, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med jämnåriga i andra delar av landet och övriga världen. Genom Internet öppnas ett fönster mot all världens information och kontakter, direkt från barnkammaren och klassrummet. I takt med att tillgången till Internet växer ökar också risken för att barn exponeras för olagligt material och material som utan att vara illegalt ändå kan vara olämpligt och skadligt för yngre personer. Av avgörande betydelse för den framtida tilliten till Internet är att föräldrar, all personal inom förskola, skola och fritidsverksamhet och andra vuxna har möjlighet att skydda barn från olagligt och skadligt innehåll som t.ex. kan ta sig uttryck i våldsspel, pornografi och rasistisk propaganda. Ansvaret vilar dels på staten genom lagstiftningen som sätter ramarna, dels på branschernas egna kompletterande system för självreglering." Herr talman! Det var ett långt citat ur regeringens IT-proposition. Jag tycker att den här texten talar för sig själv. Men då är min fråga till ministern: Vad har regeringen egentligen gjort sedan sommaren i den här frågan?

Herr talman! Precis som citatet anger ligger ansvaret för de här frågorna dels på lagstiftaren, dels på branschen i form av självsanering. Det är viktigt att understryka att den lagstiftning som vi har i Sverige för yttrandefrihet och skydd av människor, för att förhindra våldsbrott och hets mot folkgrupp osv., gäller på Internet liksom i övriga medier. Den finns, och den ser vi över när vi anser att det finns behov av det. Senast i förra veckan tog jag emot en mediegrundlagsöversyn där de här frågorna tas upp.

Det finns ingen anledning att lagreglera Internet på något särskilt sätt eller att via lagregler förhindra människor att surfa till webbplatser. Jag tror att den branschsanering som herr Gylling åberopar är ett verkningsfullt medel för att åstadkomma en mer hälsosam flora av webbplatser i framtiden. Som bekant är ju Internet ett internationellt fenomen. Vid sidan av den lagreglering som redan finns i olika länder, och även i Sverige, behöver vi ha åtgärder från branschen själv för att sanera verksamheten. Att jag inte är beredd att vidta några lagstiftningsåtgärder för att hindra människor att surfa till webbplatser innebär inte att det inte finns möjligheter att skydda barnen och ungdomarna. Precis som mitt svar andas finns de här möjligheterna redan i dag för våra skolor, bibliotek och andra institutioner. Vilka lösningar man på respektive håll ser som de riktiga överlåter jag åt respektive skola att själv bestämma. Det finns flera olika alternativ. Vad har då regeringen gjort sedan propositionen kom? Bl.a. deltar vi i det internationella arbete som pågår på området, särskilt inom ramen för EU, om att främja självreglerande system och hitta åtgärder. Jag vet inte om jag behöver nämna något mer just nu. Jag tror att mitt svar talar för sig självt.
Herr talman! För att vara tydlig ska jag säga att jag inte har begärt, och inte kommer att begära, någon skärpt lagstiftning för att människor inte ska använda datorerna på det sätt som de önskar. Det är inte det jag är ute efter, utan det handlar mest om en debatt om att skydda barnen, som inte själva kan värja sig. Låt mig ta upp fyra stycken olika angreppssätt, som kanske kan vara något av värde för ministern. Om vi diskuterar skärpt lagstiftning så finns det i alla fall en punkt där jag skulle vilja efterlysa en förändring. Det gäller just Mediegrundlagsutredningen, som nu är färdig. På en punkt tycker jag att man har missat någonting där. Det handlar om olaga hot. Via Internet kan man nämligen i dag hota personer utan att omfattas av lagstiftningen. Det går alltså inte att åtala för olaga hot på Internet. Det tycker jag att utredningen har missat. Jag skulle vilja vädja till ministern att titta extra noga på det här. Det finns en reservation om det i utredningen. En annan punkt gäller självsanering. Det är naturligtvis också ett angreppssätt. Men där tycker jag att regeringen bör vara mer aktiv, och föra en dialog med IT-företag och andra som agerar i branschen. Senast i lördags kunde vi i Aftonbladet läsa om barnporr på Yahoo. Yahoo är den stora populära Internetportal som många använder. Trots att man har en hög grad av självsanering och övervakar sin egen hemsida så förekommer detta med jämna mellanrum. Man måste då rensa ut det. Självsanering är alltså bra, och självsanering finns. Men jag tycker att regeringen kan vara mer aktiv, och föra en dialog med företagen. Ta t.ex. stora företag som Microsoft, som i de flesta datorer har sin webbläsare installerad. Det företaget kanske också kan ha någonting att bidra med i detta avseende, med filterprogram och annat. Då kommer vi över till min tredje punkt - just filterprogram. Jag är medveten om att de är tekniskt svåra att installera för många. De kan vara dyra. Jag har själv testat ett sådant här program nyligen. De kanske inte heller är så effektiva, de kanske stänger ute de sidor som man egentligen ville titta på osv. Men min poäng var att de i alla fall kan skydda de allra yngsta från att oavsiktligt hamna på chockerande bilder t.ex. Jag har lyssnat med Kommunförbundet och försökt få en allmän bild av hur stämningen på skolorna är i dag. Frågar man efter sådana här filterprogram? Nej, det gör man inte, säger Kommunförbundet. Men Kommunförbundet jobbar med en användarpolicy som man tror kan hjälpa skolorna. Filterprogrammen är inte någon patentlösning för mig eller för oss kristdemokrater, utan det kan vara ett sätt, och det kan vara ett sätt att skydda de allra yngsta från avarterna. Den fjärde aspekten som jag vill ta upp är värderingarna. Egentligen tror jag att värderingar är det bästa botemedlet mot destruktiv information. Vi har familjen som en viktig enhet i samhället. Skolan och arbetsplatserna är andra ställen där man kan ta upp och diskutera detta. Jag tror att regeringen har en uppgift här. Det är viktigt vad en regering säger. Vi vill ha den norska värdekommissionen i Sverige, men det har vi fått avslag på.
Herr talman! Det finns möjligheter för t.ex. lokala skolor i dag att använda sig av filterprogram. Det är ingenting som hindrar det. Dock tror jag att man, precis som herr Gylling beskriver, ska vara medveten om begränsningarna i dem. Jag tror också precis som herr Gylling att det viktigaste är vilken kontakt, diskussion och dialog som vuxenvärlden har med det uppväxande släktet om sådana här frågor. Det är det som är absolut viktigast. Filterprogram i all ära - men de kan aldrig ersätta vägledning och diskussion med vuxna för barnens vidkommande. Det är möjligt att regeringen kan göra mer. Jag tar gärna till mig den propån. Jag tycker att det finns all anledning att betona att vi vill se en samhällsutveckling som går mot mindre av våld och mer av respekt för varandras olikheter. Vi ska använda oss av dialogen som samverkansform, och inte av något annat. På det sättet tar jag gärna till mig den oro som herr Gylling uttrycker, men jag vill också vara väldigt tydlig på punkten att jag inte kommer att föreslå någon lagreglering av detta. Slutligen gäller det mediegrundlagsbetänkandet. Jag är medveten om att det finns en stor minoritet i utredningen på punkten om olaga hot. Vi får se vilken ytterligare kunskap som remissbehandlingen av frågan ger.
Herr talman! Jag får tacka ministern för en sansad och bra debatt. Jag hoppas att regeringen kan bli lite mer aktiv i de här frågorna. Den IT-proposition som antogs hette, om jag inte minns fel, Ett IT-samhälle för alla. Det vill vi ju ha i dag. Det har partierna gemensamt. Vi vill att IT samhället ska omfatta alla och att alla människor ska känna tillit till den nya tekniken och få ut de positiva möjligheterna av den. Då måste vi också vara beredda att möta den oro som finns i samhället. Många människor hör av sig, och många människor är oroliga för det destruktiva som finns på nätet. Det kan vi inte blunda för. Vi måste se till att få mer tid för barnen i samhället. Vi måste arbeta med värderingar i både familjen och skolan och på arbetsplatser. Det är nog det allra bästa botemedlet. Ska vi få ett IT-samhälle för alla så vill det till att vi kan bemöta nackdelarna med och baksidan av den tekniska utvecklingen på ett bra sätt och med en bra dialog. Jag tror att regeringen skulle vinna på att vara mer aktiv i de här frågorna. Tack för debatten!

Fru talman! I det här ärendet behandlas personuppgifter inom skatt, tull och exekution. I propositionen föreslås en ny författningsreglering som gäller behandling av personuppgifter inom skatteförvaltningens verksamhet med beskattning, folkbokföring, val och folkomröstningar samt kronofogdemyndigheternas verksamheter och Tullverkets verksamhet. Vi moderater instämmer i stora delar av propositionen men har en avvikande uppfattnig på två punkter. Vi står bakom bägge våra reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 1, som jag också så småningom kommer att begära votering på. Vad gäller utlämnandet av allmän handling delar vi åsikten att utlämnandet av sådana uppgifter måste regleras. Enligt vår mening bör emellertid inte normgivningsdelegation ske i frågor som rör offentlighetsprincipen och skydd för den personliga integriteten. Vi anser att det ligger i allmänhetens intresse att bestämmelser som rör väsentliga medborgarintressen som dels utlämnandet av allmän handling i elektronisk form, dels skydd för intrång i den personliga integriteten regleras av riksdagen genom lagstiftning. Regeringens möjligheter att reglera utlämnandet av uppgifter vilka omfattas av sekretesslagen via förordningar bör således inskränkas. Riksdagen bör därför av regeringen begära förslag innebärande att utlämnande av handling som omfattas av sekretesslagen regleras i lag. I vår andra reservation föreslår vi att riksdagen beslutar avslå förslaget om att myndigheter får ta ut avgift för att lämna ut uppgifter ur folkbokföringsregister. Vi får stöd för vår uppfattning av Riksförsäkringsverket, Rikspolisstyrelsen och Pliktverket. Även Statskontoret ställer sig tveksamt till regeringens förslag. Att avgiftsbelägga en vara eller tjänst får till följd att användningen av tjänsten eller varan minskar alternativt att användaren söker sig en annan leverantör. Eftersom registerhållning är en myndighetsuppgift finns det av naturliga skäl inte någon konkurrerande verksamhet. För de myndigheter som skulle få ökade utgifter genom en avgiftsbeläggning kommer detta att gå ut över deras ordinarie verksamhet vid oförändrade anslag. En sannolik konsekvens av detta blir att uppgiftsinhämtandet kommer att minska, så att uppgifterna inte används i den utsträckning som kunde vara motiverad. Detta leder, som regeringen själv påpekar, till effektivitetsförluster. En ytterligare konsekvens kan bli att de myndigheter som har möjlighet härtill söker övervältra kostnaderna på företag och allmänhet. Detta skulle i sin tur leda till att registerhållningen betalas två gånger, först genom det skattefinansierade anslaget och därefter genom avgiftsuttag från slutanvändaren. Vi anser att registerhållningen ska betalas av den myndighet som är ansvarig för personuppgifterna. Utlämnande av uppgifter ska vara kostnadsfritt, både till andra myndigheter och till individer och företag, om utlämnandet följer av lag eller förordning.

Fru talman! Det här är egentligen ett mer intressant betänkande än vad man vid första anblicken kan tro. Det handlar delvis om en fråga som har stötts och blötts under många år, nämligen gäldenärer som restar med småbelopp. De kan mer eller mindre oförskyllt hamna i register. Därmed blir de också föremål för kreditupplysningsföretagens intresse. Det kan handla om personer som haft en skuld på 400-500 kr. Trots att den sedan är betald ligger de kvar i registren i upp till två tre år. Det är en sak som det motioneras om under flera år i Finansutskottet har nyligen behandlat ett antal sådana motioner och hänvisar i sitt svar till detta betänkande. Med de föreslagna förändringarna kommer personer som vid ett enstaka tillfälle hamnat i kronofogdens register med mindre belopp inte att bli föremål för den typen av betalningsanmärkningar. Det är inte bara så att man kan få svårt att få nya krediter om man hamnar i registren. Det är t.o.m. så att ett telefonabonnemang eller ett hyreskontrakt kan bli problematiskt i sammanhanget. Vi i Vänsterpartiet menar att det i och för sig hade varit bättre att göra de direkta ändringarna i kreditupplysningslagen. Nu innebär förslaget att om man inom två år restar en gång till med småbelopp kommer man att finnas kvar i rullorna och anmärkningen kommer att synas. Hade man genomfört förändringar i kreditupplysningslagen hade man kunnat komma till rätta med de problemen. En annan anledning till att man väljer att gå den här vägen är att, som Per Erik Granström nyss har sagt, att det ska underlätta samarbetet mellan myndigheter. Det gäller inte minst samarbetet mellan skattemyndighet och kronofogdemyndighet. Skattemyndigheten som har en absolut sekretess kan i dag inte överlämna viss information till kronofogden eftersom kronofogdemyndigheten inte har samma sekretess. Det är naturligtvis ett problem när man ska beivra ekonomisk brottslighet osv. Samtidigt finns det ett litet problem med detta som har uppmärksammats. Föreningen Sveriges Kronofogdar har påpekat att det kan bli vissa problem med offentlighetsprincipen. Jag tycker inte att man bara ska avfärda den problematiken på det sätt som Jag tror att man måste problematisera detta. Det kan innebära att man tänjer lite grann på den offentlighetsprincip som vi alla värnar om. Ser man det däremot sammantaget och väger för och nackdelar mot varandra är det alldeles klart att det är en nödvändig åtgärd. Utskottet skriver också precis som Lagrådet och även konstitutionsutskottet att man kanske ska göra sig en samlad bild av sekretesslagstiftningen för att komma fram till om det på något sätt äventyrar offentlighetsprincipen. Det är en uppgift för regeringen att ta itu med inom ganska snar framtid att göra den samlade bilden. Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkande SkU20.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande 2000/01:SkU17 Allmänna motioner om punktskatter skulle kunna jämföras med en påse Gott och blandat. Innehållet är som bekant blandat. Det är surt, sött, salt och segt. Moderaternas tolv reservationer skulle kunna utgöra det goda i påsen. Jag skulle också kunna jämföra betänkandet med en påse som är tom och innehållslös. Utskottsmajoriteten lyckas inte fylla påsen med någonting utan hänvisar i princip bara till nya utredningar. Drygt 83 miljarder kronor tas årligen ut i punktskatter. Skatt på energi och miljö står för merparten av dessa miljarder. Punktskatterna är ofta föremål för förändringar. Detta beror på deras dubbla funktion som inkomstkälla för staten och ekonomiskt styrmedel för att påverka vårt privata eller företags beteende. För vissa varor som alkohol och drivmedel utgör punktskatterna inklusive moms 70-80 % av priset. Punkskatterna är skatter som en politisk majoritet kan besluta om tämligen godtyckligt. En del privatpersoner och företag kan parera för detta genom att göra inköpen någon annanstans eller flytta, eller så uppstår en svart marknad. Fru talman! Jag börjar med energiskatterna. De senaste åren framstår utskottsmajoriteten som tämligen handlingsförlamad när det gäller hur ett framtida energiskattesystem ska se ut. Antingen har man hänvisat till skattesamtalen, som numera inte finns, om de ens har funnits reellt kan diskuteras, eller så har man gömt sig bekom en interdepartemental utredning. Under tiden har den socialdemokratiska regeringen gjort upp med Vänsterpartiet och Miljöpartiet om en grön skatteväxling om 30 miljarder kronor under en treårsperiod. I dagens betänkande hänvisas i många fall till nya utredningar. Energiskatteområdet består nu av så många undantag att undantagen får ses som regel. Samtidigt ställs det helt naturligt nya krav på undantag - allt för att olika branscher ska kunna konkurrera på lika villkor. Det gäller inte minst jämfört med konkurrenterna i utlandet, men också inom landet. Det är alltså undantag och åter undantag som gäller. Det är bara att läsa i utskottsbetänkandet.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 Företag inom cement-, glas och stenindustrin är utöver nu beskrivna skattelättnader genom en övergångsvis gällande bestämmelse befriade från den del av koldioxidbeskattningen på främst kol och naturgas som överstiger 1,2 % av försäljningsvärdet. Detta är bara några exempel på undantag. Är det begripligt? Nej. Är det rättvist? Nej, skulle jag vilja säga. Krångligt? Ja, mycket. Jag tror att ingen skulle vilja bli väckt mitt i natten och bli ombedd att redogöra för alla undantagen. Det blir hela tiden gränsdragningsproblem. Alla omfattas inte, och därmed uppstår nästa krav på undantag. Samtidigt börjar EU ifrågasätta en del av de svenska undantagen för industrin. Man ser dem som statsstöd, vilket är förbjudet. En sak kan vi vara säkra på, nämligen att vi inte kommer att få behålla nedsättningarna och undantagen för all framtid. Men varför har vi alla de här undantagen i Sverige? Jo, därför att vi har så höga generella skatter på energi. P-O Edin, som för regeringens räkning ska utreda internationaliseringens betydelse för svenska skattebaser och framtida skattestruktur, har bl.a. som ett av sina uppdrag att analysera energibeskattningens utformning och avvägningen mellan önskemål om likformighet, miljöstyrning och internationell konkurrenskraft. Dessa önskemål är enligt mig inte förenliga. Som svar på en fråga från mig under skatteutskottets officiella utfrågning om internationaliseringarna och skatterna svarade P-O Edin: Det är ett enkelt svar, för jag vet inte. Vad jag kan säga än så länge är att det är delvis oförenliga ståndpunkter. Men på något sätt måste de gå att förena. Vad det får för konsekvenser på energibeskattningsområdet kan jag inte svara på i dag. Jag håller med om att det inte är lätt att se hur det ska gå att lösa. Det är bara att önska P-O Edin lycka till med den delen av hans uppdrag, som för övrigt är ett nollsummespel. Inga skattesänkningar får föreslås som inte kompenseras av skattehöjningar. Moderaternas utgångspunkter och principiella inställning är att energibeskattningen ska vara energineutral medan miljöskatterna ska motsvara den miljöbelastning som energianvändningen medför. Energiskatten är till sin natur fiskal, och ska endast tas ut i konsumentledet. Miljöskatterna ska däremot verka så att produktionsprocessen blir mindre miljöstörande. De ska därför tas ut i produktionsledet. Regelverket kring miljö och energiskatter måste enligt vår mening samordnas på EU-nivå. Det är en logisk följd av att marknaden släpps fri. De principer som jag nyss redogjorde för är då viktiga. Observera att detta inte är detsamma som en harmonisering av skatterna! Det är dags för regeringen att lägga fram ett heltäckande förslag till ett nytt energiskattesystem. Vi kan inte ha kvar detta lapptäcke, där lappandet har gått så långt att det ursprungliga täcket inte syns längre. Som principen för det nya energiskatteförslaget kan Moderaternas ovan nämnda utgångspunkter gälla. Det går naturligtvis att diskutera skattesatserna, men det får aldrig vara så att vi i Sverige har så höga skatter att vår industri slås ut eller flyttar utomlands, till länder som är mindre nogräknade med miljön. Då har miljön i stort inte vunnit någonting. Det enda som har hänt är att vi i Sverige har förlorat arbetstillfällen och skatteintäkter. Miljöministern sade i lördagsintervjun nu i lördags att det inte spelar någon roll var i världen koldioxiden släpps ut. Jag håller med honom. Då gäller det att vi inte beskattar vår industri så hårt att den flyttar. I det här sammanhanget kan jag inte låta bli att nämna den dubbelmoral när det gäller kärnkraften och koldioxiden som en del partier står för. När regeringen 1999 låt stänga kärnkraftsreaktorn Barsebäck 1 blev följden att koldioxidutsläppen i Europa ökade med ca 10 000 ton koldioxid per dygn. Årligen motsvarar ökningen av koldioxidutsläppen det som drygt en miljon moderna bilar släpper ut per år. Snacka om att sila mygg och svälja kameler! Nu går jag över till att tala om reklamskatten. Om ICA Maxi eller City Stormarknad delar ut reklam direkt i brevlådorna hemma i min kommun, Haninge, så betalar de ingen reklamskatt. Reklamskatt tas inte heller ut på reklam i kommersiell TV eller radio eller på Internet. Om ett dataföretag delar ut reklam i min brevlåda gäller samma sak - ingen reklamskatt. Om samma reklam förs in i t.ex. Mitt i Haninge eller DN tas däremot 4 % ut i skatt. Men skulle annonsen för dataföretaget föras in i t.ex. Computer Sweden, som är en tidskrift inom fackpressen så är reklamskatten 11 %. Detta är ännu ett mycket märkligt undantag! Precis som finansutskottet påpekade när beslut om undantaget för reklamtrycksaker fattades våren 1998 kan åtgärden leda till nya nackdelar och försämrade konkurrensförhållanden. Därför förutsatte utskottet att regeringen noga skulle följa utvecklingen. Olika ministrar har vid olika tillfällen sagt att man ska göra något åt reklamskatten. Så sent som i februari i år, när jag ställde en skriftlig fråga till finansministern, fick jag samma svar igen. Det stod så här: Regeringen anser fortfarande att hela reklamskatten bör avskaffas. Det är dock inte möjligt att nu säga när förutsättningar för finansiering av ett sådant avskaffande kan komma att föreligga. Det är alltså samma svar som har getts de senaste åren. Vi moderater anser att reklamskatten ska avskaffas. Det vill tydligen ett antal socialdemokrater också, så det blir väldigt intressant när vi ska votera senare i dag att se hur följande socialdemokrater kommer att rösta: Kenth Högström, Barbro Hietala Nordlund och Reynoldh Furustrand. I början av mars skrev de nämligen bl.a. följande i en tidningsartikel: Eftersom sambandet mellan reklamskatten och presstödet för länge sedan förbleknat borde nu utskott, riksdag och regering förenas i en plan för att avveckla reklamskatten. Jag kommer att ge dessa ledamöter en chans att rösta på reservation 26. Det är en gemensam reservation från moderater, kristdemokrater, centerpartister och folkpartister om att avskaffa reklamskatten. Jag yrkar alltså bifall till reservation 26. Nu övergår jag till nästa skatt med undantag. Det gäller avfallsskatten på 250 kr per ton, som trädde i kraft den 1 januari 2001. Den var redan från början försedd med ett stort antal undantagsregler och skatteavdrag vid införsel av avfall från deponianläggningar. Detta riskerar naturligtvis att leda till en kreativ bokföring och till diverse metoder för att slippa betala avfallsskatt. Redan i oktober samma år föreslog regeringen ytterligare undantag från skatt på avfall. Detta ställde sig sedan också en riksdagsmajoritet bakom. Det gjorde dock inte vi moderater. Vi sade nej till avfallsskatten från början, och vi anser fortfarande att den ska avskaffas. Nu finns det en del som vill införa skatt för förbränning. Enligt moderaterna bör avfallsskatten som sagt avskaffas, och därmed bör ingen ny skatt på förbränning införas. Reklamskatten och avfallsskatten är alltså ytterligare exempel på skatter som leder till gränsdragningsproblem, konkurrenssnedvridning och krav på ytterligare undantag eller rentav fler skatter. Fru talman! Jag skulle kunna prata i minst 15 minuter bara om de höga bensinskatterna och dess negativa konsekvenser, men jag kommer ändå att fatta mig kort. Sverige är ett stort land med stora avstånd. Många väljer av olika skäl att bosätta sig utanför tätorten. En förutsättning för att kunna bo utanför tätorten är att man har tillgång till bil. Bilen utgör en frihetssymbol. Den är en välfärdssymbol för många. Utan bil kommer man inte till jobbet. Det finns faktiskt inte allmänna kommunikationsmedel överallt, och det kommer heller aldrig att finna allmänna kommunikationsmedel överallt. Bilen behövs också för att vi som medborgare ska kunna skjutsa våra barn till skolan, dagis och olika fritidsaktiviteter och för att vi ska kunna besöka släkt och vänner. Det är märkligt att Miljöpartiet, som är det parti som mest förespråkar att man ska bo i glesbygden, också är det parti som vill höja bensinskatten mest av alla, ja, kanske upp till 30 kr per liter. Miljöministern tycks också vara inne på att kontinuerligt höja bensinskatten med 10 öre per liter. Detta funderar han tydligen på, vilket framgår av intervjun som sändes i lördags. Moderaterna vill som enda parti sänka bensinskatten med 70 öre per liter inklusive moms. Däremot anser vi att bensinskatten ska vara enhetlig över hela landet. Diskussion om alkoholskatter väcker alltid intresse. I Sverige har vi höga alkoholskatter. Enligt de som förordar dessa höga skatter är syftet att begränsa konsumtionen. Men med successivt ökade införselkvoter för Sverige inom EU och en ökad illegal införsel har detta syfte spelat ut sin roll. Valet står mellan att låta en illegal marknad ta över och på så sätt totalt förlora kontrollen över konsumtion och skatteintäkter eller att i första hand sänka Sveriges höga alkoholskatter till dansk nivå. Det kan naturligtvis inte uteslutas att Danmark sänker sin ölskatt till tysk nivå, och då ligger vi här i Sverige ännu risigare till. I Sverige är skattesatsen på öl med en alkoholhalt på 5 % 7:35 kr per liter. I EU är genomsnittet 3:70 kr per liter. Visst kan man stoppa huvudet i sanden och säga att det inte är något problem och samtidigt inbilla sig att vi här i Sverige med vår alkoholpolitik - dvs. begränsad tillgång och höga skatter - har kontroll på läget. Jag vill påstå att vi redan har förlorat detta slag. Varje dag tas 213 000 liter öl in i Sverige på laglig eller olaglig väg - detta är alltså ett genomsnitt för de senaste 45 månaderna. Tendensen är att mängden ökar konstant. Den 20 mars manifesterade de fackliga organisationerna vid Sveriges bryggerier mot de höga alkoholskatterna som enligt dem hotar jobben i Sverige. De skriver bl.a.: "Det är tyska och danska bryggerier som tjänar på den höga svenska alkoholskatten. Vi kan inte acceptera att våra jobb flyttar utomlands. En skattesänkning brådskar." Därmed kräver de fackliga organisationerna att den svenska ölskatten sänks till minst dansk nivå. Jag har också ställt en fråga till finansministern om det blir någon sänkning av ölskatten och fick då beskedet: Ja, det får vi väl se. Man kan läsa i gårdagens Svenska Dagbladet - och det visste vi i och för sig innan - att vinskatten inte sänks. Nu är förhandlingarna med Miljöpartiet och Vänstern färdiga, och det blir ingen sänkning av vinskatten. Med andra ord betyder det att det inte heller blir någon sänkning av ölskatten, för då skulle nog EU-kommissionen bli ännu argare. Vi moderater vill ha en stegvis sänkning av punktskatten på starkvin, öl och spritdrycker till en nivå som överensstämmer med den som i vart fall råder i Danmark och Tyskland. Vi moderater vill också ha en snabbare utfasning av Sveriges undantag när det gäller införsel av alkohol och tobak inom EU. Fru talman! Till sist vill jag på förekommen anledning redan nu slå fast att vi moderater inte vill ha någon båtskatt. Att beskatta vad man i praktiken kan blir en viktigare princip än vad man i teorin skulle vilja beskatta. Det är tänkvärda ord av Vilhelm Andersson från Riksskatteverket, och de gäller inte minst socialistiska politiker som gärna använder sig av punktskatter för att påverka folks beteende och lägga sig i hur folk lever, dvs. de lägger folks liv till rätta genom att beskatta ett visst beteende. Vi ska inte köra bil, vi ska inte dricka alkohol, vi ska inte använda el från kärnkraftverk, men vi får gärna förbruka el från kolkraftverk i Danmark och från kärnkraftverk i Tyskland. Vi ska inte annonsera i tidningar och tidskrifter, men gärna framställa reklamtrycksaker - ja, listan kan göras lång. Punktskatterna är till synes osynliga, men de gör synliga hål i våra plånböcker. Som sagt, detta är ett blandat betänkande med de moderata reservationerna som det goda inslaget i påsen. Givetvis står vi moderater bakom alla våra tolv reservationer, men jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 26 när det gäller avskaffande av reklamskatten, som jag redan har berört.

Fru talman! Det här betänkandet behandlar en rad motioner från den allmänna motionstiden inom området punktskatter. Precis som föregående talare vill jag säga att allt möjligt - och även omöjligt - finns med i motionsförslagen. Jag ska gå direkt in på de reservationer från Vänsterpartiet som jag tänker yrka bifall till. Det gäller reservation 17 om biobränslen och reservation 22 om miljöskatter på flyget. Vidare har vi ytterligare en reservation som handlar om båtskatten, men den tänker jag inte begära omröstning om. När det gäller vår första reservation och partimotion om biobränslen är våra förslag rimliga, tycker vi, oavsett vem som sitter vid makten. Vi tycker att regeringen ska utreda förutsättningarna för att ändra energiskattelagen så att förnybara drivmedel inte missgynnas. Beträffande miljöskatter på flyg är det mycket märkligt att flygbränsle även fortsättningsvis är undantaget från miljöbeskattning. Flyget i den kommersiella trafiken bär inte sina kostnader. Men utskottet motsätter sig ändå vårt förslag i vår motion, där en av att-satserna tar sikte på att man måste driva frågan om miljöskatter på flyget inom EU. Utskottet säger att detta endast kommer att få en begränsad effekt. Ja, det är möjligt, men någonstans måste vi ju börja. Vi lär knappast få eldunderstöd från USA. Se bara hur den nya regimen numera behandlar överenskommelsen i Kyoto. Någon måste ta tag i detta. Därför borde regeringen driva frågan om gemensamma miljöskatter på flyget. Utnyttja ordförandeskapet, Persson! Det har avgetts ett antal särskilda yttranden på en rad områden, men det viktigaste är energiskatterna inom industrin och växthusnäringen. Det behövs även fortsättningsvis särskilda regler med hänsyn till den internationella konkurrensen. Självklart måste det ändå ställas krav på dessa områden, och då pratar vi om möjligheten att ha särskilda avtal om energieffektivisering mellan staten och de större företagen. I detta sammanhang mer eller mindre kräver vi också att ett införande av ett system med en form av utsläppsrätter påskyndas. Då kommer jag in på frågan om båtskatter som föregående talare tog upp i slutet av sitt anförande. Motionen måste väl ändå vara ett nytt grepp. Det motioneras om en sak som man inte bör införa i det här landet. Såvitt jag förstår går motionen ut på att man vill att riksdagen ska besluta om att inte införa skatt på fritidsbåtar. Att föreslå att man inte ska införa någonting, det måste vara ett nytt grepp. I fantasin kan vi då tänka oss en rad områden där vi här i riksdagen ska besluta om att inte ska införa. Jag kan tänka mig att vi inte ska införa snusförbud i riksdagen. Själv slutade jag att snusa för två månader sedan och jag hoppas att jag kan förbli snusfri, men man ska kanske skriva en motion till hösten om att riksdagen inte ska införa snusförbud. Det finns säkert en rad områden där man inte ska ha ett förbud. Det kan vara ett tips inför allmänna motionstiden till hösten. Marietta de Pourbaix-Lundin kom in på en rad områden, bl.a. bensinskatten. När vi senast gjorde någonting inom det här området när det gäller kollektivtrafiken och sänkningen av momsen, vad hände då? Blev det billigare? Inte alls. Om bensinskatten kommer att bli billigare, vad händer då med de marginaler som branschens företag redan i dag har jämfört med i Europa? Kommer det att bli en sänkning? Jag tror inte det. Sänker vi bensinskatten kommer priset i alla fall att vara någorlunda detsamma vid pumparna och marginalerna ökar.

Det kan man klart påvisa. Det här ett mycket större och svårare problem totalt sett, och det löser man inte enkelt genom att sänka skatter på alkohol. Här måste man ta ett helhetsgrepp och se vad som är vettigt och meningsfullt. Det är här en rad olika frågor som man kan tycka är märkligt att de kan rymmas inom samma betänkande. Men de är ju från den allmänna motionstiden. Återigen yrkar jag bifall till våra reservationer 17
Fru talman! Jag har två frågor till Claes Stockhaus. Jag vet inte hur jag ska tolka detta med bensinskatten. Det låter som att om Claes Stockhaus fick en garanti för att en sänkning av bensinskatten kom bilisterna till godo, skulle han tycka att det var bra. Ska jag tolka det så? Det var ju faktiskt en nyhet, men det är en väldigt positiv nyhet. Jag vill få bekräftat om det är så att Vänstern kan tänka sig att sänka bensinskatten bara de vet att det kommer bilisterna till godo. Claes Stockhaus om han tycker att vi kan blunda för att det förs in enorma mängder öl i första hand, vin och sprit från andra länder både legalt och illegalt. Är det okej? Det förs in 213 000 liter öl per dag i Sverige, vilket gör att bryggerinäringen håller på att slås ut. Jag hade kunnat ta med dagens Svenska Dagbladet där det står om detta. Jobben går förlorade i Sverige. I stället är det de i Danmark och Tyskland som får ha kvar sina jobb. Tycker Claes Stockhaus att detta är okej? Har det någon betydelse för Sverige eller inte? Han påstår att genom höga priser dricks det mindre. Det gör det ju bevisligen inte eftersom alkohol förs in från andra länder. Det dricks väl lika mycket eller kanske mer.
Fru talman! För att ta det sista först, så är det alltid så att om någonting är billigare konsumeras det förmodligen mer, om det är intressant. Visst är jag också medveten om det som förs in över gränserna, det som inte följer den vanliga vägen, vad gäller smuggling av alkohol. Men jag menar att man måste ta ett större grepp. Vi kan titta på hur svenskarna historiskt sett har brukat alkohol. De nya influenserna som kom med vin från Frankrike osv. var någonting som lades ovanpå den gamla konsumtionen. Den byttes inte ut. Det är samma sak med öldrickandet. Man byter ju inte ut en ölburk mot en vinflaska som blir billigare. Möjligtvis tar man den extra vinflaskan utöver det vanliga. Det är egentligen det som det handlar om. Det handlar inte enbart om skatterna i sig, utan man måste ta ett helhetsgrepp och titta på vad som händer framgent. Ska vi ha samma medelålder i Sverige som i en del andra länder när det gäller männen, för det är framför allt männen som det handlar om? Danskarna lever kortare tid. Vad beror det på? Beror det på alkohol, beror det på fet mat osv., eller vad beror det på? Detta kan vi titta på. Allt det här måste vi ta med ett grepp och inte bara titta på skatten i sig. När det sedan gäller bensinskatten är jag inte för att bensinen ska bli billigare i sig, men jag frågar mig om det blir billigare för konsumenten om vi sänker bensinskatten. Jag tror inte det. Marginalerna för distributörerna kommer att öka i stället. Det är det som blir följden.
Fru talman! Det är väldigt intressanta svar. Dels var detta med bensinskatter inte så positivt som jag ville det tolka det. Claes Stockhaus vill inte att bensinen ska bli billigare i och för sig. Det låter ju mer som om han är på väg åt det andra hållet. När det sedan gäller sänkta öl och vinskatter talar Claes Stockhaus om ett helhetsgrepp. För mig verkar helhetgreppet vara att sticka huvudet i sanden och inte se verkligheten. Han hävdar fortfarande att priset har betydelse för om folk dricker eller inte. Ja, det är nog riktigt. Priset har den betydelsen att det som folk dricker inte köps på systembolaget, utan det kommer någon annanstans ifrån. Men det dricks väl lika mycket ändå. Min fråga var: Tycker han att det är okej att en massa jobb går förlorade i bryggeribranschen för att de i Tyskland och Danmark ska ha jobb? Det är väl okej att de ska ha jobb också, men ska våra bryggeriarbetare förlora sin jobb bara för att folk, beroende på att vi har så höga ölskatter, köper det från något annat land? 213 000 liter öl per dag tas in lagligt eller olagligt. Det är enorma mängder. Jag vet inte om det är 31 Finns det då inte anledning att fundera på om den här sticka-huvudet-i-sanden-politiken håller mycket längre? Är det inte bättre att successivt sänka skatterna i Sverige både på öl och på vin. Man kanske inte ska göra det så där direkt - det har inte vi heller sagt - utan man får successivt anpassa skattenivån.
Fru talman! Nu kan i och för sig den här frågan få sitt avgörande genom EU-kommissionens och domstolens agerande. Visst förekommer det självklart införsel över gränserna, och det måste vi ta hänsyn till. Men när det gäller argumentationen om arbetstillfällena får vi bestämma oss för att hålla fanan på en viss nivå. Vi vet att alkohol är skadligt. Vi kan motverka detta genom att ha en viss nivå på en skatt och mot detta ställa att en massa människor förlorar arbeten. Men hur är det då med miljöfarlig industri? Anta att 100 personer jobbar i denna industri som spyr ut en massa gifter. Ska vi ändå ha kvar industrin om den nu är farlig? Man måste liksom ställa frågan i relation till detta. Om vi går tillbaks till bryggerinäringen och skatterna i Sverige jämfört med i övriga Europa, tror jag att vi måste ha ett helhetsgrepp på hela alkoholområdet, vad det innebär i sjukvårdskostnader osv. Allt detta måste stämmas av för att sedan se vad det är rimligt att sätta för nivå på skatterna. Det är så vi måste agera och inte titta enbart på alkoholskatten i sig jämfört med den i andra länder.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande nr 17 om punktskatter är ett uppsamlingsheat. Efter höstens arbete med budgetpropositionen återstår de motioner som inte har direkt påverkan på innevarande års verksamhet. Kristdemokraterna föreslog i höstas flera konstruktiva förslag till åtgärder inom just punktskatteområdet. Övergripande motioner behandlas i detta betänkande. Om vi skulle saknas som motionär under någon punkt beror det på att vi var så konkreta när motionerna behandlades i anslutning till budgetpropositionen hösten 2000. Förvaltarskapstanken är en grundbult för oss kristdemokrater. Detta betänkande berör på flera sätt områden där förvaltarskapstanken bör komma till uttryck. Vi lever alla på samma jord. Våra naturresurser kan ses som en enhet. Vi människor är på samma sätt en enhet. Tillsammans ska vi både dela och förvalta jordens tillgångar. Vi anser att människan måste visa större hänsyn och dessutom ta ett större ansvar för samspelet i naturen. Förvaltarskapstanken kan vara en hjälp och en ledtråd som får oss att tänka långsiktigt och på ett sätt som värnar livsbetingelserna på jorden och i luften. I detta betänkande tänker jag koncentrera mig speciellt på energibeskattningen, jordbrukets miljöoch energiskatter, åkerinäringen, skatt på drivmedel och slutligen reklamskatten. Kristdemokraterna står bakom samtliga sina reservationer, men för tids vinnande yrkar jag endast bifall till reservation 11 under punkt 3. Johnny Gylling kommer att beröra punkt 12, reservation 26. Vi ställer oss även bakom tidigare yrkande från Moderaterna. Det gäller alltså reservation 26. Det centrala för energibeskattningen ska vara att ett energislag som innebär mer miljöpåfrestning också ska bära högre kostnader. Det är orimligt att acceptera konsumtion av energislag som skadar naturen. Kristdemokraterna anser att den förnybara energi och elproduktionen ska få ekonomiska incitament för att långsiktigt ta över energiförsörjningen i vårt land. Vi anser att regeringen ska förelägga riksdagen en långsiktig plan som med ett helhetsbegrepp visar rätt väg på energiskatteområdet. Målsättningen måste av flera skäl vara att eftersträva goda miljöeffekter. Det krävs satsningar på forskning och utveckling inom området, och varje krona som avsätts till detta kommer att ge god avkastning. Skattemässigt anser vi att man ska styra konsumtionen så att hög energieffektivitet premieras medan en ålderdomlig och ineffektiv produktion baserad på fossila bränslen beläggs med styrande miljöavgifter. Generellt kan man säga om punktskatterna att de är för många. De kunde vara styrande så att miljön tjänar på styrningen och vi konsumenter bättre förstår vad styrningen egentligen innebär. Jag vill tala om jordbrukets miljö och energiskatter. Skatteväxling i all ära, men det får inte bli omöjligt för jordbrukare och andra som drabbas av växlingen. Växthusnäringen är ett exempel där svenska regler slår hårt jämfört med övriga länder i Europa. Vi kan inte skilja oss alltför mycket från konkurrerande länder. Vi har tillräckligt höga kostnader med anledning av vårt kalla klimat. En harmonisering på detta område är önskvärd för att vi ska få samma villkor som våra konkurrentländer. När jag var barn talade man mycket om svensk mat. Därefter har vi haft en tid då priset tyvärr har varit mer avgörande än kvaliteten. Detta är märkligt. Vid ett nyligen timat besök i Frankrike talade jag med en tjänsteman, väl initierad inom jordbrukspolitiken, om den franska synen på kvalitet och ekonomi. EU bidrag i all ära, men de små bönderna i Frankrike är mer måna om kvalitet än om stor lönsamhet. I dag är detta möjligt även i Sverige, alltså en satsning på kvalitet. Jag tror, inte minst efter de senaste veckornas sjukdomshot mot det svenska jordbruket, att svensk mat åter kommer att bli en självklarhet för oss konsumenter. Men då krävs lika konkurrensvillkor. Våra svenska bönder kan klara en tuff konkurrens, och det gör de också. Men alla på samma arena måste också följa samma domarpipa. Alltså måste EU och regeringen driva frågan om harmonisering av avgifter och skatter inom jordbruket hårdare. Fru talman! I fråga om trafikbeskattningen vill jag påminna om att informationen på s. 20 i betänkandet borde rättas till. Det framgår inte tydligt nog att kristdemokraterna även står bakom en av reservationerna där. Vårt avlånga och ganska glest befolkade land kräver en förändring av beskattningen av bränsle. I södra Sverige, där jag bor, har vi problem med lastbilar och bussar som tankar smutsig diesel i Polen. I Norrland höjs röster för att avstånden tvingar fram en annan syn på bränslebeskattningen. Generellt sett har vi en mycket ren diesel i Sverige, men vi betalar förhållandevis hög skatt på densamma. Det borde vara så att renare bränsle ger lägre skatt och tvärtom. På något sätt önskar man att man skulle kunna styra konsumtionen så att miljön värderas högre än vår ekonomi. Detta tänkande ska ses som en del i hushållningen med jordens tillgångar. Fru talman! Svensk diesel är uppemot 35 gånger renare från svavel än diesel som säljs i andra länder i Europa. Till detta kommer att den svenska åkerinäringen drabbas av ca 20 % högre kostnader än de närmaste konkurrentländerna. I Polen, för att ta ett exempel, kan det bli upp till 30-40 % lägre kostnader än det blir för svenska åkare. På motorvägen E 6 söder om Helsingborg ser jag dagligen långa kolonner med lastbilar från färjorna som har lagt till i Ystad och Trelleborg. Om vi inte gör något åt fordonsbeskattningen kommer åkerierna att ratta ut från Sverige och i stället etablera sig i grannländerna. Genom det fria cabotaget kommer de ändå att fortsätta trafikera Sverige - då med smutsig diesel. Jag har gjort flera studiebesök och följt med chaufförer för att samtala med dem i dessa frågor. Innan jag presenterade mig som politiker fick jag höra sanningen om beskattning, lagstiftning och andra regler. Det är lärorikt, men det är knappast värt att jag citera det i denna talarstol. Kristdemokraterna anser att regeringen snarast måste återkomma med regler som uppmuntrar svenska åkerier att stanna kvar i Sverige i stället för att lämna landet. Hur vill regeringspartierna att jag ska svara mina väljare, och de är många, inom åkerinäringen i Helsingborg? Jag skulle önska att Lisbeth Staaf-Igelström, regeringens representant i debatten i dessa frågor, ger ett besked. Om man ställer mig mot väggen och undrar vad riksdagen kommer att göra för att för att jämställa konkurrensen med åkarna i Danmark och Polen, vad ska jag då ge för svar på dessa frågor? Med anledning av bränsleskatten skulle jag också vilja tala kort om biobränslen. Det är spännande att följa utvecklingen. Låt mig dock varna för att vi är på väg mot en inveckling av rådande skatteregler i stället för en utveckling av biobränsleverksamheten. Jag noterar med glädje att regeringen följer utvecklingen. Det är inga märkliga ord, och inga ovanliga ord heller, i detta betänkande. Men det är inte tillräckligt. Det krävs insatser som tydligt visar att regeringen vill driva på denna utveckling så fort det bara går. Jag frågar mig: När kommer regeringen tillbaka efter beredningen av frågan om etanolinblandning? Forskningen på biobränslen borde kunna påskyndas och erhålla större resurser. Kristdemokraterna har avlämnat ett särskilt yttrande med anledning av punkt 8, som behandlar fordonsskatten på dieselbilar. Vi anser att tiden blir för kort vid skattehöjningen på äldre fordon. Eftersom regeringen har för avsikt att se över beskattningen för privatbilism och yrkesmässig trafik borde denna skattehöjning ha fått vänta till översynen. Fru talman! Jag vill också nämna något om reklamskatten. Denna skatt snedvrider all konkurrens inom området. Det är märkligt att regeringen ännu inte insett hur snett och fel denna skatt har hamnat. Flera utredningar är gjorda, och enligt 1996 års reklamskatteutredning bör reklamskatten avskaffas. Det är märkligt att denna skatt inte försvinner eftersom det är en direkt straffskatt. Skatten slår helt enkelt orättvist mot de drabbade. Enligt uppgifter som är väl kända har våra tidigare finansministrar insett orättvisan med denna skatt. De har gjort uttalanden, även den nuvarande, om att skatten är fel och lovat att ta bort den när det ekonomiska läget så tillåter. Vi kan bara beklaga att detta inte är gjort. Skatten är kvar men finansministrarna är borta. Var deras avgångar också baserade på det finansiella läget? Vad har nu dessa utredningar för uppgifter? Hur påverkar de regeringen? Hur ställer man sig till att samtliga remissinstanser förordar ett borttagande av reklamskatten? Frågorna skulle kunna bli ännu fler och längre, men kort och gott: Vad anser regeringspartiets företrädare om detta? Ska man ta hänsyn till remissinstanserna eller helt enkelt köra över dem? Låt oss nu få en riktig nivå på denna marknad. Låt den snedvridna konkurrensen rättas till på ett hederligt sätt. Det finns så många tidskrifter som upplever denna skatt på ett negativt och hämmande sätt. Fru talman! Även om detta betänkande inte har några konsekvenser för den närmaste tiden, vill jag ändå uppmärksamma regeringspartiet på att de frågor som är väckta i form av motioner är förankrade i verkligheten. Det är livs levande människor som för fram sina synpunkter och förslag. Man har upplevt konsekvenserna av regelverket. Man har också känt motstånd på ett eller annat sätt. Jag tror inte att regeringen vill slå tillbaka med någon illvilja, men det är inte utan att man upplever lagstiftning och skatteregler på detta område som rigida och ett hinder för fortsatt utveckling. Punktskatterna är för många, men vissa har säkert sitt värde. Låt oss slippa dem på de områden där konkurrensen mellan olika länder i Europa blir ett hinder för svenska företagare!

Fru talman! Sveriges energisystem, såväl som energisystem i världen i övrigt, behöver anpassas och omformas till ett långsiktigt och ekologiskt hållbart energisystem. I jordskorpan lagrade fossila bränslen som skapades för årmiljoner sedan är en ändlig resurs som inte kommer att räcka till kommande generationer om vi inte i tid minskar exploateringen. Det är ett gott skäl för att minska konsumtionen av fossila bränslen. Ett än viktigare skäl är den miljöförstöring som förbränning av framför allt olja ger i vårt luftrum. En enig forskarkår visar att vi inom relativt kort tid kommer att få uppleva klimatförändringar som kan bli dramatiska. Det är enligt forskarna inte frågan om en sådan förändring kommer, utan det är frågan om när det inträffar. Men alla tycks vara överens om att vi har ganska kort tid på oss att åstadkomma förändringar i vår energikonsumtion för att förhindra klimatförsämringar. Fru talman! I vår strävan att ersätta fossila bränslen för uppvärmning och i våra fordon med förnybara energislag som sol och biobränslen är ekonomiska styrmedel ett viktigt och verkningsfullt instrument. Det kan ske genom att använda skatteinstrumentet, men det bör ske i ökande utsträckning genom försäljning av utsläppsrätter. Regeringen och samarbetspartierna har visat en påfallande oförmåga att hålla tempo i denna viktiga process. Inte heller detta betänkande visar på några ambitioner i detta hänseende från utskottsmajoritetens sida. Ett citat från s. 25 belyser detta väldigt tydligt. Där står: "att en fortsatt introduktion av biobränslen för fordonsdrift av samhällsekonomiska och statsfinansiella skäl bör ske i den takt som är möjlig och lämplig". Vari ligger ambitionerna i detta påstående? Vari ligger påtryckningarna på regeringen och på dem som i övrigt har att hantera utvecklingen framöver? Det är svårt att spåra någon glöd för att påskynda den här utvecklingen. Ytterligare ett citat från samma sida lyder så här: "Utskottet ser positivt på att regeringen avser att utarbeta en skattestrategi för användningen av alternativa drivmedel och att Regeringskansliet för närvarande ser över riktlinjerna och hanteringen av pilotprojektsdispenserna." Det finns inget pådrivande efterföljande resonemang om att det borde ske i en lite uppspeedad takt. Det är passivt och oengagerat. Jag skulle vilja ställa en fråga till framför allt Lisbeth Staaf-Igelström. Varför är ni så passiva, och varför finns det inget engagemang i en sådan här, för vår framtid, så oerhört viktig fråga? Fru talman! Riksdagen har för mer än ett år sedan i ett tillkännagivande uppmanat regeringen att lämna in en svensk dispensansökan för att i fortsättningen kunna blanda in mer än 5 % etanol i bensinen. Så har emellertid inte skett. Nu upplyser oss utskottsmajoriteten på nytt att frågan alltjämt bereds inom Regeringskansliet, och man anser det inte vara påkallat med några ytterligare påtryckningar i ärendet. Det är återigen passivt och oengagerat. Majoriteten kunde åtminstone ha kostat på sig en förväntan om ett snabbare resultat. Det är alldeles uppenbart att regeringen och samarbetspartierna har en alldeles för låg ambition när det gäller att ställa om det svenska och det europeiska energisystemet i en miljömässigt uthållig riktning. Det är bittert att behöva göra detta konstaterande, men det är på sakliga grunder nödvändigt att göra ett sådant konstaterande. Fru talman! Det svenska jordbrukets höga belastning i skattehänseende är väl känt. Vissa justeringar i rätt riktning har vidtagits. De har dock fått en olycklig utformning som innebär att småskalig djur och växtproduktion missgynnas. Är det inte dags att nu, när vådorna av framför allt storskaligheten i djurproduktionen i form av BSE och mul och klövsjuka visat sig, ändra inriktning och att stimulera i stället för att diskriminera det småskaliga jordbruket? Vad anser Lisbeth Staaf-Igelström, Claes Stockhaus och kanske framför allt Matz Hammarström, vars parti ju har utgett sig för att vara det småskaliga jordbrukets företrädare, om detta? Fru talman! Jag ber avslutningsvis att få yrka bifall till reservationerna 3 och 19. Fru talman! För övrigt anser jag att reklamskatten bör förgöras.

Fru talman! Vilken härlig dag vi har framför oss. Inte minst när man tittar ut måste man tänka på att vi har förmånen att vara här inne och ha en härlig skattedebatt hela dagen. Detta betänkande behandlar de s.k. punktskatterna. Det är skatter som punktvis tas ut, och som därmed är indirekt eller direkt konsumtionsstyrande för fysiska och juridiska personer eller människor och företag. Principiellt är inte detta bra. Skattesystemet ska så långt det är möjligt vara neutralt i förhållande till människors konsumtion. Extra skatter eller skattesubventioner, skattenedsänkningar, styr på ett olyckligt sätt konsumtionen och agerar därmed indirekt som drivkraft till olika försök att nå lägre skatteklasser. Vi uppmärksammas i dag för en gångs skull i förväg när det gäller denna debatt. Min kollega Kenneth Lantz berättade att han hämtade sanningen från Sveriges lastbilschaufförer. Han gav vittnesbörd om det i alla fall. Jag försöker läsa lite tidningar ibland också, förutom att jag också lyssnar på lastbilschaufförer. I dag på morgonen har jag läst Nerikes Allehanda. De skriver så här: I dag slutbehandlar riksdagen hundratals tidigare skattemotioner. I en del av dessa fanns exempel på både löftespolitik och principlöshet. Det skulle vara bra med större återhållsamhet med vädjanden till olika intressen och med ett större intresse för vad som är godtagbara och sunda riktlinjer för skattesystemet. Den uppmaningen behöver inte bara riktas till en del riksdagsledamöter. Jag erkänner att jag själv delvis känner mig träffad ibland. Det är ännu mer befogat när det gäller mycket av samhällsdebatten utanför riksdagen i massmedier och inom intresseorganisationer, i den mån de sistnämnda inte är bortom allt hopp vad gäller förmåga att se längre än till den egna gruppens plånböcker. Man bör fastställa det principiellt riktiga tillståndet för ett skattesystem och sedan försöka genomföra förändringar av skatteregler som tar bort avvikelser från principerna, och det oavsett vilka som vinner och förlorar. Det tycker jag är tänkvärda ord så här i början av skattedebatten som vi ska ha under nästan hela dagen. Folkpartiet liberalerna menar att när det gäller skadliga ting som fossila bränslen, miljögifter, kemikalier och avfall, alkohol och tobak kan det av andra skäl vara viktigt att använda beskattning som en avgift eller ett styrmedel för att man ska kunna minska denna konsumtion samtidigt som man får in skattepengar. Vi behöver trots allt en hel del skatter för att få Sverige att gå runt. Polis, försvar - ja, ni kan argumenten. Men då ska vi väl ta ut skatt på det som är så skadligt som möjligt och inte beskatta det som är så nyttigt som möjligt. Därför finns det en principiell tanke om att punktskatter ändå kan vara rimligt. Folkpartiet säger ja till den ökade miljöstyrningen bort från framför allt koldioxid genom en förskjutning av skatteuttag från energiskatt till koldioxidskatt, detta för att vi i vår del av världen ska ta ansvar för den globala miljön. Koncentration måste ske på de miljöproblem som är som störst, och hänsyn måste också alltid tas till att miljöfrågorna är internationella. Folkpartiet liberalerna har därför under lång tid arbetat för en koldioxidskatt på EU-nivå som både beaktar problemens internationella karaktär och likställer företagen ur konkurrenssynpunkt i olika delar inom EU. Regeringen måste med all kraft verka för att detta ska bli möjligt. Annars blir det inte trovärdigt att åka över Atlanten till Amerika och skälla på den bristfälliga administration som försöker ta sig an miljöfrågorna där ur ett globalt perspektiv. Men man måste också inse att det inte finns någon miljövinst om vi i Sverige höjer skatterna så att viktiga verksamheter flyttar från vårt land för att lokaliseras i ett land med sämre miljöregler. Då är vi tillbaka till EU-perspektivet. Sverige är i dag farligt ute på skatteområdet när det gäller energi. Ett lapptäcke, som någon har varit inne, utan dess like har vuxit fram. I denna röra ska det hos majoriteten skatteväxlas med tiotals miljarder. Risken att detta kan komma att skada svenskt näringsliv är uppenbar, menar jag. När det gäller trafik och förbrukning av i huvudsak fossila bränslen vill jag gärna peka på att Folkpartiet tidigare framhållit Vägtrafikbeskattningsutredningens poänger med att drivmedelbeskattning i det närmaste är ett perfekt styrmedel vad gäller koldioxidutsläpp och andra förbränningsutsläpp. Vi från Folkpartiet liberalerna vill gärna se att regeringen återkommer med förslag om hur även fordonsskatterna långsiktigt kan användas för att än mer underlätta för ett miljövänligt transportväsende. Detta ska då helst ske parallellt med svenska initiativ på Europanivå inom EU. Dessa exempel - energiskatterna, beskattningen på trafik - kan tillsammans med sänkta arbetsgivaravgifter vara en del av det vi menar med en konsekvent och riktig skatteväxling som Sverige behöver. Fru talman! Åter till en annan punktskatt som jag inte tycker att vi kan ha för att det är skadligt eller dåligt. Jag kommer till reklamskatten. Reklamskatten är en skatt som styr bort reklamintäkter från tidningar till reklamblad. En åtgärd för att stärka läsandet och intresset för samhället skulle kunna vara att inte straffskatta den som annonserar i en tidning, inte minst en facktidning, i stället för ett reklamblad vars enda syfte ofta är att gå direkt i soptunnan. Denna ordning har regeringen under en längre tid erkänt vara mindre lyckad. Självklart, vad annars kan man tycka! Men ingenting händer. Hur kan man ha en regering och stödpartier som inte inser vad den andra gör? Ena sekunden pratar man på ett område från ett departement om läsning och vikten av att delta i samhällsdebatten. Vi har läsning, demokrati, samhällsengagemang. Och så har man ett skattesystem som gör att människor inte stoppar in pengar i seriösa tidningar utan i meningslösa reklamblad. Det är fullständigt obegripligt att man inte har någon översikt över vad man håller på med. Fru talman! Avslutningsvis är Folkpartiet liberalerna mot båtskatt, kattskatt, mobiltelefonskatt och en mängd andra skatter, trots att vi inte har någon reservation eller driver den frågan till skillnad från vissa av mina kolleger här i kammaren. Fru talman! Folkpartiet står självklart bakom samtliga våra reservationer. Men vi yrkar för tids vinnande bifall endast till reservationerna 15 och 26.

Fru talman! För tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 5 och 9. Det största problem vi har att hantera inför framtiden är växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Problemen har inte blivit mindre sedan USA nu har dragit sig ur diskussionerna om Kyotoprotokollet med hänvisning till att man inte är beredd att göra något som kan skada den amerikanska ekonomin. Inskränktheten, egoismen och kortsiktigheten firar alltså nya triumfer. Desto viktigare blir det att vi fortsätter att kämpa för ett långsiktigt hållbart samhälle och vågar fatta de politiska beslut som krävs för att möta det hot som de höga och ökande koldioxidutsläppen innebär. Tyvärr finns det ingenting som talar för att det räcker med informationskampanjer för att förändra ett beteende som är miljömässigt ohållbart. Det behövs också ekonomiska styrmedel. Ska vi få till stånd en förändring måste det kännas i plånboken när man handlar "miljöfel". Det som är ohållbart på lång sikt måste vara olönsamt även på kort sikt. Därför, fru talman, behövs en grön skatteväxling där vi höjer skatten på det som är miljöstörande och sänker skatten på arbete, både inkomstskatten och arbetsgivaravgiften. En nyckelskatt i det här sammanhanget är koldioxidskatten. Handel med utsläppsrätter, som många talar om, kan först på sikt komplettera eller eventuellt ersätta koldioxidskatt. Det är beklagligt att regeringen inte har hörsammat kritiken och drivit på för en koldioxidskatt på miniminivå inom EU. Enskilda länder eller grupper av länder måste våga gå före på det här området. Annars blir domen hård från kommande generationer. Den gröna skatteväxlingen inleds i år och ska successivt öka till en nivå på 30 miljarder år 2010. En omfattande översyn görs nu av energibeskattningen, trafikbeskattningen och undantagsreglerna. Målet är en enhetlig och mer miljöstyrande energibeskattning. Och vi återkommer till frågan i samband med höstens statsbudget. Jag vill poängtera att Miljöpartiet anser att anpassningen till den reformerade energibeskattning som vi förordar måste ske successivt så att marknadens aktörer får en rimlig omställningstid. Tillverkningsindustrin betalar i dag ingen energiskatt alls och koldioxidskatt tas bara ut med 35 % av ordinarie skatt. Enligt Miljöpartiets uppfattning ska dessa undantag inte vara så generella som i dag utan begränsas till vissa energiintensiva branscher där undantag är helt nödvändiga med hänsyn till internationell konkurrens. För det stora flertalet företag inom tillverkningsindustrin, ca 80 %, är undantag inte motiverat. Här är det tvärtom viktigt att samma miljöstyrande effekter kan uppnås genom energibeskattning som inom övriga sektorer. Dessa företag kompenseras också påtagligt genom sänkta arbetsgivaravgifter inom ramen för den gröna skatteväxlingen. Det är naturligtvis viktigt att det också finns incitament för energieffektivisering och miljöförbättring i den energiintensiva industrin. Där kan t.ex. särskilda avtal mellan företag och stat om energieffektivisering vara en möjlighet. Begränsningen av undantagen för industrin bör samordnas med införandet av en enhetlig beskattning av kraft och värmeproduktionen, vilket i sin tur bör samordnas med införandet av handel med gröna certifikat för förnyelsebar el som planeras att påbörjas För att ge berörd industri viss tid för omställning kan slopandet av undantagen lämpligen ske stegvis under två år. Och genom att redan nu annonsera begränsningen får berörd industri en omställningstid på tre-fyra år. Så till flygbränslebeskattningen som även Claes Stockhaus tog upp. Det är fullständigt orimligt att flygbränslet är helt undantaget från beskattning, särskilt med tanke på att flyget är det transportslag som har störst koldioxidutsläpp per personkilometer och som förväntas öka sina utsläpp av koldioxid mest och snabbast. På grund av skattebefrielsen betalar flyget inte alls sina samhällsekonomiska kostnader. Det är hög tid att ändra på det. Utsläppen från flygtrafiken måste beskattas, och därför är det nödvändigt att regeringen i EU och i internationella organ aktivt driver den frågan. Fru talman! Slutligen måste jag bemöta Marietta de Pourbaix-Lundins anklagelser om dubbelmoral. Det är inte dubbelmoral att vilja avveckla kärnkraften och driva på förhöjd koldioxidskatt och minskade koldioxidutsläpp. Det är moral och framtidsansvar. Kärnkraften är ett stort miljöproblem. Uranbrytningen är ett miljöproblem. Anrikningen är ett miljöproblem. Själva driften av kärnkraftverken ger i och för sig inte upphov till några koldioxidutsläpp, och risken för ett haveri är måhända liten, men den finns där. Och konsekvenserna av en kärnkraftsolycka är så oerhörda att alla med ett uns framtidsansvar borde inse att kärnkraften ska avvecklas innan den avvecklar oss. Dessutom kvarstår problemet med slutförvaringen av det radioaktiva avfallet som på ett absolut säkert sätt måste hållas avskilt från allt levande i tiotusentals år. Nej, fru talman, den verkliga dubbelmoralen står de kärnkraftskramande moderaterna för som propagerar för kärnkraften med koldioxidargument samtidigt som de vill sänka bensinskatten.

Fru talman! Jag har en fråga till Matz Hammarström som jag trodde att han skulle ta upp eftersom jag var väldigt tydlig i min inledning. Den gäller bensinskatten. Hur mycket vill Miljöpartiet höja bensinskatten? Tycker ni att människor ska kunna bo utanför tätorterna? Och i så fall, hur ska de då ta sig fram? Matz Hammarström har haft långa och komplicerade utläggningar om den gröna skatteväxlingen. Han säger att industrin ska få en rimlig omställningstid. Jag förstår att den ska få en rimlig omställningstid att flytta från Sverige, eftersom det nästan måste bli konsekvensen av det hela. Han säger att den gröna skatteväxlingen ska göra att man får mindre arbetsgivareavgifter. Så det ska på något sätt bli neutralt. Men det blir det väl knappast för den elintensiva industrin, eftersom större delen av dess kostnader är energikostnader, och de ska ju öka dramatiskt med Miljöpartiets förslag. Sedan säger Matz Hammarström att vi inte kan ha kärnkraft eftersom den är så farlig. Då undrar jag om Matz Hammarström helt har missat alla de olyckor som sker när det gäller olja. Har han missat vad som händer i t.ex. Polen kring Krakow när man har kolkraftverk och hur barnen mår där? Han har tydligen helt missat det.
Fru talman! Jag hoppas hinna med alla tre frågorna. Först ska jag ta upp bensinskatten. Vi har inte sagt någon speciell summa som bensinen ska kosta. Vad vi säger är att priset måste vara tillräckligt högt för att förbrukningen ska minska. Det är det uppenbarligen inte i dag, eftersom förbrukningen ökar. Och vi tror inte på att bedriva vare sig glesbygdspolitik eller fördelningspolitik via bensinskatten. Det finns andra politiska instrument för att göra det. Sedan vill jag ta upp det konstiga motargumentet att arbetsgivaravgiftssänkningen inte kommer att hjälpa den elintensiva industrin. Jag sade här i mitt anförande, och vi har sagt det tidigare, att den elintensiva industrin har undantag och ska få behålla undantag. Men för 80 % av företagen som inte kan klassas som elintensiva kommer sänkt arbetsgivaravgift i de allra flesta fall att till stor del eller fullt ut kompensera den energiskattehöjning som vi talar om. Visst har jag sett oljeolyckorna och problemet med kolkraftverk. Men vi bedriver en logisk och konsekvent politik för att minska energiförbrukningen, för att minska oljeförbrukningen och för att minska användandet av kol och andra fossila bränslen. Det är det som är den stora skillnaden. För moderaterna är det bara att brassa på med energianvändningen. Och i det perspektivet så vore det oansvarigt att avveckla kärnkraften ur ett koldioxidperspektiv. Men det går att avveckla kärnkraften om vi samtidigt jobbar för att minska det fruktansvärda energislöseri som vi har i dag.
Fru talman! Nu vågar Matz Hammarström inte stå för hur mycket bensinskatten ska höjas. Det är många andra uttalanden från miljöpartister som har talat om ett bensinpris på 30 kr per liter. Det står han inte för längre. Sedan har jag en fråga till Matz Hammarström. Ni har ju varit med ett tag och försökt styra den gröna skatteväxlingen och ökat miljöskatterna och på andra sätt försökt styra. Har energiförbrukningen minskat i Sverige? Det är ju det som han talar om. Energiförbrukningen ska minska. Det har den väl knappast gjort, eller hur Matz Hammarström?
Fru talman! Nej, energiförbrukningen har inte minskat, och det är ett av de stora problemen, och det ska vi ta itu med, bl.a. genom att fortsätta med den gröna skatteväxlingen. När det gäller att bensinen ska kosta 30 kr per liter, så är det beklagligt. Det verkar finnas en del här i kammaren som grundar sin verklighetsuppfattning på vad enskilda åkare säger, och andra grundar tydligen sin verklighetsuppfattning på kvällstidningsreportage. Vad jag sade under mitt installationstal på kongressen förra sommaren var att en expertgrupp inom OECD för ett antal år sedan hade sagt att om man ska få någon märkbar och betydelsefull minskning av utsläppen från vägtrafiken så torde bensinpriset behöva ligga på ca 30 kr per liter år 2010. Och om detta är en riktig bedömning av OECD eller inte återstår att se. Men sådana expertgrupper från OECD brukar tillmätas väldigt stor betydelse av moderaterna i andra sammanhang. Men när OECD talar om nödvändigheten av att öka bensinskatten, då bortser moderaterna från det och säger att detta är något som Miljöpartiet driver.
Fru talman! Jag delar Matz Hammarströms åsikt att man måste värdera fakta som kommer från olika institut eller intressen på olika sätt. Och det är väl självklart att OECD i regel är mycket mer intressant än olika fackföreningar på bryggerifronten eller åkerifronten, även om man ska lyssna på dem också. Jag tänkte fråga Matz Hammarström om han tycker att EU är bra för att kunna skapa gemensamma miljöavgifter. Jag vill också fråga honom varför han vill gå ur EU om han nu tycker att miljön är ett globalt problem?
Fru talman! Vi tycker att en av de absolut viktigaste uppgifterna för EU, och som vi driver eftersom vi nu är medlemmar i EU och är representerade i Europaparlamentet, är att införa en kraftfull miljöbeskattning, att införa miniminivåer på miljöskatteområdet inom EU. Problemet är att det inte går att få majoritet för detta. Problemet är att EU på de områden där man skulle kunna göra någon nytta väljer att inte göra något. Men på områden som man borde hålla tassarna borta från där är man inne och petar och bestämmer.
Fru talman! Problemet i EU är ju att det finns alldeles för många socialdemokratiska regeringar som inte inser vikten av att om man ska ha någonting gemensamt så är det kanske en gemensam beskattning av miljöskadliga saker, så att man kan undvika att företagen flyttar runt. Såtillvida är jag med. Men Matz Hammarström kommer ju att gå från den här talarstolen till någon annan talarstol och tala allmänt illa om europeiskt samarbete och i synnerhet om EU och om att vi ska gå ut ur EU. Då undrar jag: Tror Matz Hammarström att det blir lättare att samarbeta och att få med EU på detta om vi går ut ur EU?
Fru talman! Vi är på inga sätt motståndare till europeiskt samarbete, och det vet Johan Pehrson. Men den form av överstatligt samarbete som sker inom EU är vi kritiska till. Sedan är vi kritiska till själva grundkonceptet inom EU, som går stick i stäv mot de miljömålsambitioner som EU har uttalat. EU har miljömål som går ut på att minska vägtransporterna. Men hela grundkonceptet EU bygger på ökat transport och frakthålligång, en produktions och konsumtionscirkus som riskerar att uttömma våra naturresurser och påverka miljön i negativ riktning. Det är ett av huvudargumenten mot EU. Det finns också andra. Vi har det demokratiska underskottet. Besluten fattas alltför långt bort från de svenska medborgarna. Vi ser också risken för att vi får en utveckling mot ett Europas förenta stater, i synnerhet om vi kommer att ansluta oss till EMU. Därför är vi kritiska till EMU och till EU.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande 17 behandlar vi ett nittiotal motionsyrkanden om punktskatter från den allmänna motionstiden i höstas. Motionerna tar upp olika frågor som rör energipolitikens inriktning, industrins, växthusnäringens och jordbrukets energi och miljöskatter, trafikbeskattningen, beskattningen av avfall, alkohol och tobak, reklam, samt vissa andra punktskattefrågor. Till betänkandet har fogats 31 reservationer, och jag kommer att kommentera en del av dessa. Låt mig inledningsvis konstatera att vi behöver skatter för att finansiera vår välfärd och andra behov, som vi har bestämt att svara för gemensamt och solidariskt.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 Men de är finansierade på ett sådant sätt att vi socialdemokrater säger nej tack. Som vanligt är Moderata samlingspartiet, jag ska inte säga bäst i klassen utan värst i klassen när det gäller att kräva skattesänkningar. Skatten är för hög på energin. Skatten på handelsgödsel vad avser kväve ska tas bort. Bensinskatten ska sänkas. Skattesänkningar på starköl, vin och sprit föreslås. Avfallsskatten ska slopas, m.m. Moderata samlingspartiet är inte heller vidare förtjust i grön skatteväxling, enligt vad jag kan uttyda av deras första reservation. Vi har inte sagt att den gröna skatteväxlingen på ungefär 50 miljarder ska ske på tre år utan på tio år. Fru talman! I budgetpropositionen för innevarande år redovisades en strategi för fortsatt grön skatteväxling. Grön skatteväxling innebär inte en skattehöjning utan att höjda skatter på energi och miljöfarliga utsläpp ska växlas mot sänkt skatt på arbete. Det främsta syftet är alltså att öka miljörelateringen av skattesystemet, och där utgör en reformering av dagens energiskattesystem en central del. Reformeringen ska bidra till en effektivare energianvändning, gynna användningen av biobränslen, se till att företagens miljöbelastning minskas samt skapa förutsättningar för inhemsk produktion av el. Vidare är det mycket viktigt för oss socialdemokrater att den framtida energi och koldioxidbeskattningen utformas så att den ger goda förutsättningar för den svenska industrin och växthusnäringen att konkurrera internationellt. Vi vill ha ett enkelt energiskattesystem som står på stabil grund, och Skatteväxlingskommitténs principskiss utgör en utgångspunkt i det framtida systemet. Skatteväxlingskommitténs förslag innebär bl.a. en ökad tyngd för koldioxidskatten, en renodling av energiskattens fiskala karaktär och att skatteuttaget för olika energislag ska avspegla energiinnehållet. Vid produktion av el och värme eftersträvas en likformig beskattning med uttag enbart av koldioxidskatt för direkt och indirekt konkurrensutsatta sektorer. En särskild trafik och miljöskattekomponent bryts ut ur energiskatten för drivmedel, för att miljöeffekter ska beaktas på ett tydligt sätt. När det gäller det fortsatta arbetet med den gröna skatteväxlingen anser vi att några områden behöver utredas ytterligare. Det handlar om utformningen av nedsättningsreglerna för tillverkningsindustrin, växthusnäringen samt jordbruks-, skogsbruks och vattenbruksnäringarna. Det handlar också om en ökad miljörelatering av vägtrafikbeskattningen och en översyn av övriga miljörelaterade skatter. Dessutom kommer fördjupade analyser att göras av alternativa ekonomiska styrmedel, bl.a. handel med utsläppskvoter och system för handel med förnybar el med hjälp av s.k. Vi socialdemokrater anser att det är angeläget att Sverige håller fortsatt hög ambitionsnivå när det gäller att begränsa koldioxidutsläppen. Vi har från svensk sida tillsammans med några andra länder valt att ligga steget före vid beskattning av koldioxidutsläpp och tar på detta sätt ett särskilt ansvar för de globala miljöproblem och risker som utsläppen av växthusgaser ger upphov till. Sverige driver också aktivt frågan om energi och koldioxidbeskattning i olika internationella forum, och vi anser att gemensamma minimiregler inom EU ska införas när det gäller beskattning av energi och koldioxid. Däremot delar vi inte uppfattningen att man ska införa majoritetsbeslut om miljöstyrande skatter och avgifter inom EU. Den svenska inställningen är att skattefrågor inom unionen även fortsättningsvis ska beslutas med enhällighet, dvs. medlemsländerna ska ha kvar sin vetorätt. Den 1 januari förra året trädde lagen om avfallsskatt i kraft. Det var ett viktigt steg i det mödosamma men mycket viktiga arbetet med att ställa om Sverige till ett ekologiskt hållbart samhälle. Syftet med avfallsskatten är att den tillsammans med andra styrmedel på avfallsområdet inom en tioårsperiod ska halvera mängden avfall som deponeras på soptipp. Jag noterar att Moderaterna som enda parti vill avskaffa avfallsskatten, medan Folkpartiet däremot vill utöka densamma till att gälla även avfall som förbränns. Vi socialdemokrater vill inte avskaffa avfallsskatten, men vi vill i nuläget inte heller utvidga den. Vi anser att det är bra att frågan nu är föremål för en utredning. Utredaren ska bl.a. utvärdera hur systemet fungerar samt analysera de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av att införa en skatt på förbränning av avfall. Fru talman!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

Fru talman! Först en fråga som jag inte tog upp i mitt inledningsanförande. Det gäller jordbruket och handelsgödseln. Det låter som att Lisbeth Staaf Igelström är förvånad över att vi tycker att det behövs en sänkning. Jag hade för mig att regeringen hade gjort upp med LRF om att så är fallet, så det var en nyhet. Det har man alltså kanske inte alls. Kanske är man hos LRF lurad - inte vet jag. Sedan har jag en fråga om energiskatterna: Blir utsläppen i världen totalt sett lägre om en svensk industri flyttar utomlands? Att man gör upp inom EU är en sak men det finns ju faktiskt länder också utanför EU som man kan flytta till. Vad har miljön då vunnit på detta? Vidare: Är reklamskatten en rättvis och konkurrensneutral skatt? Om inte undrar jag när den ska avskaffas. När det gäller alkoholskatterna trodde jag faktiskt att Socialdemokraterna ville sänka vinskatten men fick nej av Miljöpartiet och Vänstern i budgetförhandlingarna. Jag trodde alltså att Socialdemokraterna ändå var lite klarsynta och såg att detta inte håller - EU säger ju det. Nästa steg skulle kanske bli att även sänka ölskatterna. Eller har jag missförstått detta?
Fru talman! När det gäller handelsgödseln ligger det i uppgörelsen att pengar ska gå tillbaka till jordbruket. I fråga om reklamskatten säger vi i betänkandet att vi, när vi får statsfinansiella möjligheter, ska se över frågan igen. Jag är mycket glad över att vi i dag har en socialdemokratisk regering - en regering som gjort att vi nu har en bra ekonomi och därmed möjligheter att göra förbättringar och att göra nödvändiga skattesänkningar. Beträffande bensinskattepriserna har vi inte sagt vare sig att vi ska höja eller att vi ska sänka dem i nuläget. Vi anser att skatterna på bensin och andra bränslen utgör viktiga styrmedel i miljöpolitiken. Syftet är just att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Sedan är frågan om bensinskatterna verkligen är så enormt höga i vårt land jämfört med hur det är i andra länder. Vad skulle en sänkning innebära? Är vi säkra på att det kommer konsumenten till godo? Eller blir det som på andra områden, dvs. att en sänkning inte kommer konsumenten till godo? Och hur påverkar den svaga konkurrensen inom oljebranschen priset på bensin och diesel? Det är ju också något som har uppmärksammats och som vi måste jobba vidare med. Slutligen har jag en fråga till den moderata företrädaren här. Ni moderater säger att ni alltid vill sänka bensinskatten men ni talar väldigt tyst om att ni vill föra över alla kostnader som uppstår i samband med trafikolyckor till trafikförsäkringen. Står ni fast vid det, och vad skulle det innebära för trafikanterna?
Fru talman! När det gäller reklamskatten har vi hela tiden sedan 1997/98 fått samma besked: Ja, när det statsfinansiella läget tillåter. Därför ställer jag den raka frågan: När tillåter det statsfinansiella läget det? Man kan ju inte säga samma sak år efter år. Därför frågar jag konkret: När blir det så? Är det möjligen inte så att vi nu har det läget? Anledningen till att jag tog upp bensinskattefrågan - jag hade faktiskt inte tänkt att ta upp den frågan - är att jag råkade lyssna på lördagsintervjun med miljöminister Kjell Larsson. Han sade då: Jag funderar på att i den proposition som ska läggas fram till hösten höja bensinskatten med tio öre per år. Det är klart att jag undrar om det ligger någon sanningshalt i detta. Det har ju väldigt stor betydelse att få veta om det är den vägen som Socialdemokraterna nu tänker slå in på. Jag fick inget svar beträffande industrin och eventuell utflyttning om skatterna blir alldeles för höga nu när Socialdemokraterna har gått samman med Miljöpartiet om den s.k. gröna skatteväxlingen. Inte heller fick jag något svar på frågan om alkoholskatterna, dvs. om det inte är så att Socialdemokraterna var lite realistiska och såg att det inte går att ha kvar de höga vinskatterna eftersom EU kommer att se till att vi inte får ha kvar dem. Någon hoppades här tidigare på det, för då slapp man själv ta ansvar för beslutet. När det gäller ölskatterna är det faktiskt att sticka huvudet i sanden att säga att vi genom våra höga skatter på alkohol ser till att folk inte konsumerar. Samtidigt vet vi ju att 213 000 liter öl per dag kommer in i Sverige på legal och illegal väg. Det är klart att det konsumeras i Sverige! För att Lisbeth Staaf-Igelström inte ska vara alltför ledsen tänkte jag avslutningsvis ge henne en påse Gott & Blandat, som jag tidigare sagt att jag tycker att det här betänkandet är. Kom ihåg att det goda är de moderata reservationerna, så njut av dem!
Fru talman! Jag måste få säga att jag inte har så många minuter på mig för att svara. Marietta de Pourbaix-Lundin visar här upp en påse Gott & Blandat men vad jag upplevt under mina år i riksdagen är att ni från Moderata samlingspartiet är väldigt duktiga på att förpacka era budskap, speciellt på punktskatteområdet. Ett år handlar det om schlagrar och ett annat år om en skattepyttipanna. I år handlar det om en påse Gott & Blandat. Sedan drar ni själva slutsatsen att det goda är det som ni moderater står för, inte det som vi andra står för. Ja, när det gäller reklamskatten har vi svarat att vi när vi får ekonomi kommer att göra något åt detta. Jag kan dock inte ange ett tidsmässigt läge i dag eftersom oerhört många viktiga frågor så att säga knackar på vår dörr när det gäller att göra förbättringar. I nuläget går det före men vi återkommer, som sagt, när vi har de ekonomiska möjligheterna. Jag fick inget svar på frågan om ni ska överföra kostnader för skador som uppstår i samband med trafikolyckor till trafikförsäkringen. I alkoholskattefrågan kommer vi, som jag inledningsvis sade, att göra en översyn. Vi kommer också att jobba vidare med en restriktiv alkoholpolitik i vårt land. Jag noterar att ni i Moderata samlingspartiet som vanligt står ensamma i denna fråga.

Fru talman! Jag kan konstatera att Rolf Kenneryd har fått en ny debatteknik. "Patetiskt" är ett av hans favoritord nu. Sedan säger han att vi socialdemokrater alltid använder oss av förstamajtal när vi för fram våra åsikter från talarstolen här. Skatter handlar mycket om ideologi, vilket samhälle vi ska ha, och jag är glad att vi kan ha den diskussionen här utan att det alltid ska hänvisas till första maj. Jag tycker att första maj är oerhört bra, och det är en väldigt fin tradition för oss socialdemokrater. Jag kommer även i år att stå och prata på första maj. När det gäller balans i våra gemensamma ekonomiska åtaganden tycker jag att det är oerhört viktigt att vi har balans i statens ekonomi. Jag utgår från det. Jag tror att Rolf Kenneryd och Centerpartiet ställer upp på det, för det var vi som tillsammans gjorde att vi fick Sverige på fötter åren 1994-1998. Jag tror att det är första gången någon säger att jag pratar släpigt. Eller jag kanske missuppfattade det, så att det var regeringen som var långsam med att ta fram beslut. Det pågår ett arbete inom regeringen även när det gäller biobränslen. Det pågår ett arbete med att se över hela energiskattesystemet, som jag nämnde i mitt inledningsanförande. Det är ett lapptäcke i dag - jag tror att vi kan vara överens om det - och det kommer att ta tid att få ordning på allt detta. Den tiden måste det få ta. När det gäller biobränslen svarade finansministern en centerpartistisk riksdagsledamot i den frågan här i kammaren den 6 februari. Vi håller alltså på att utarbeta en strategi när det gäller biobränslena. Jag tror säkert att Rolf Kenneryd har den insynen att han känner till det.

Fru talman! Förstamajretorik är det inte. Vi för fram våra synpunkter. Det här står inte alls i kontrast till det som regeringen genomför, utan det här är vår socialdemokratiska politik. Jag undanber mig hädanefter att behöva höra detta om förstamajretorik från När det gäller strategin kan jag inte ange någon tidpunkt när den kommer, men den är under beredning. Även frågan om ansökan till EU när det gäller inblandning av etanol i bensinen är under beredning i Regeringskansliet. Det är det besked som jag kan ge